Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om regeringen ämnar vidta speciella åtgärder för att underlätta rekryteringen av läkare till Norrlandslänen och därmed även utöka antalet utbildningsplatser vid Umeå universitet. Bakgrunden till Ulla Orrings fråga är den mycket besvärliga läkarbrist som råder inom bl.a. Norrlandslänen. Jag delar den oro som Ulla Orring ger uttryck för. Den senaste vakansstatistiken, som är från september förra året, visar att läget inte har förbättrats under senare år. Tvärtom ökade under tvåårsperioden 1985-1987 antalet helt vakanta befattningar för vidareutbildade läkare i landet som helhet från 9,2 96 år 1985 till 9,7 96 år 1987. Ser man enbart till den öppna vården minskade dock vakanserna något under samma tid — från 10,8 96 till 10,4 96. Det finns emellertid vissa tecken på att läkarsituationen kommer att förbättras. Preliminära uppgifter pekar på att landstingen har följt den rekommendation om en solidarisk läkarförsörjning som nu funnits i ett år. I enlighet med rekommendationen har regionlandstingen inte inrättat mer än 190 nya läkarbefattningar under år 1987. Samtidigt har antalet läkare i landet ökat med omkring 900 mellan åren 1985 och 1987, dvs. med 2,4 96 per år. I och med att framför allt regionsjukvårdshuvudmännen nu i huvudsak torde ha genomfört s.k. totalbemanning på klinikerna bör det framt.o.m. år 1986 expanderande tjänstgöringsutrymmet för läkare i de attraktiva områdena inte längre öka. Vidare torde de finansiella förutsättningarna inte längre medge en fortsatt expansion av läkartjänstgöringsutrymmet. Rimligen bör detta medföra att läkare kommer att söka sig till tjänster som hittills varit svåra att tillsätta. I det fortsatta arbetet med att slutföra analysen av den av socialstyrelsen genomförda läkarbemanningsstudien kommer dessa fråge 5 ställningar att särskilt uppmärksammas. Frågan om den regionala obalansen i läkartillgång diskuterades vid det senaste sammanträdet i hälsooch sjukvårdsberedningen. Även frågan om en eventuell utbyggd läkarutbildning i Umeå berördes då. Eftersom läkarförsörjningsfrågor är ett av de områden hälsooch sjukvårdsberedningen enligt sina direktiv skall behandla, kommer läkartillgång, vakansproblem och regional obalans åter att tas upp sedan bl.a. socialstyrelsen tagit fram ytterligare underlag för att bereda frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tyvärr kan jag inte dela socialministerns uppfattning om att det finns tecken på att läkarsituationen kommer att förbättras. Skälen till min och många andra norrlänningars motsatta uppfattning skall jag utveckla vidare här. För det första vill jag påminna om att i hälsooch sjukvårdslagen angavs som mål en sjukvård på lika villkor oavsett bostadsort. För det andra var inriktningen bl.a. att primärvården skulle byggas ut både kvantitativt och kvalitativt, så att den skulle motsvara befolkningens behov av bassjukvård. Det finns i dag vårdcentraler som landstingen har byggt upp men som saknar läkare. Staten har ansvaret för utbildningen. Fem år efter det att lagen antogs, på tröskeln till 1990-talet, har frågan således uppstått: Har regeringen lyckats? Har en förändring skett till förmån för en jämnare fördelning av läkartjänsterna över landet? Har regeringen, som har det yttersta och centrala ansvaret för hälsooch sjukvården, angett de medel och även utvecklat de mekanismer som en hälsooch sjukvårdspolitik kräver och menar man allvar med talet om människors lika rätt till hälsooch sjukvårdstjänster oavsett bostadsort? Frågar man oss norrlänningar, blir svaret nej. Regeringen har inte lyckats. Man har inte velat eller inte kunnat gå till botten för att lösa problemen. Sjukvårdsreformen blev trots allt en papperstiger. Läkarsituationen i Norrland, herr talman, visar tydligt enligt samstämmiga uppgifter att läget har försämrats, vilket statsrådet också erkänner i svaret, vad gäller specialisttjänsterna. Inom primärvården är läget fortfarande lika kritiskt och på vissa håll katastrofalt. På vårdcentralen i Burträsk i Västerbotten saknar man ordinarie distriktsläkare sedan tio år tillbaka. Skellefteå sjukvårdsdistrikt annonserade i förra veckan efter elva läkare inom sådana bristområden som psykiatri, långvård, laboratorietjänst samt distriktsläkarbefattningar. Skellefteå sjukvårdsdistrikt ligger i Västerbotten. En rapport om läget i de övriga Norrlandslänen vid årsskiftet ger följande fakta. I Norrbotten har andelen läkarbefattningar som är helt vakanta, dvs. där det saknas ordinarie läkare eller vikarier, ökat från 17 9e till 19 96 på ett år. I Västernorrland är 14 92 av samtliga läkartjänster vakanta. I Jämtland är 34 Yo av länets distriktsläkartjänster vakanta. I Västerbotten är 40 96 av de 104 inrättade distriktsläkartjänsterna vakanta. Med vakant menar jag en tjänst som helt eller delvis är besatt med vikarie. Gemensamt för alla länen är svårigheten att besätta AT-tjänsterna, vilket i sin tur är katastrofalt och kommer att menligt påverka den framtida läkartillgången. Här finns definitivt inga tecken i skyn på att läget skall bli bra för framtiden. Nettotillskottet av nyutbildade läkare i landet låg enligt mina uppgifter och enligt uppgifter från den s.k. vakansutredningen på ca 700 mellan åren 1979 och 1985. De senaste åren har bara 400-500 nya läkare kommit ut. Allt talar för att rekrytering till Norrlandslänen kommer att ytterligare försvåras, om inte regeringen vidtar radikala åtgärder. Enligt folkpartiets uppfattning, vilket vi även framfört i motioner till årets riksdag, krävs i första hand två viktiga åtgärder: För det första måste det bli en utökning av läkarutbildningen i Umeå med 20 nya platser. För det andra måste man se över problematiken med de höga studieskulderna och därmed ge möjlighet till nedskrivning vid tjänstgöring i Norrlandslänen. Det senare skulle betyda en kraftig stimulans för många läkarstuderande. Jag anser att läget i dag kräver att vi får ett rakt besked från statsrådet: Kommer fler utbildningsplatser till Umeå, eller hur blir det? Det behövs inte fler utredningar — det behövs beslut! Jag och många med mig vill ha ett svar i dag: ja eller nej. Redan i december 1986 pekade samverkansnämnden i den norra sjukvårdsregionen på behovet av en snabb utökning av läkarutbildningen. Det är dokumenterat i skrivelse till socialdepartementet. Överläggningar har också förts med Landstingsförbundet, som helt stöder kraven. Den av hälsooch sjukvårdsberedningen tillsatta arbetsgruppen kom också fram till samma slutsats: fler utbildningsplatser till Umeå. Vad väntar då regeringen på? All erfarenhet visar att mellan 60 96 och 70 96 av de i Umeå utbildade läkarna stannar i norr. Nu måste de fyra Norrlandslandstingen lägga ut över 20 miljoner extra per år för nyrekrytering, vikarierekrytering och andra åtgärder. 20 platser i Umeå skulle kosta ca 5 milj.kr. Anser statsrådet att nuvarande situation är försvarbar även med hänsyn till skattemedlens nyttjande? Delar statsrådet min uppfattning att sjukvårdspolitik och läkarförsörjning måste gå hand i hand och därmed även avse norrlänningarnas rättmätiga behov av en god sjukvård?

Herr talman! Jag trodde inte att Gertrud Sigurdsen, som är ansvarig för sjukvården i landet, skulle instämma i Lennart Bodströms okänsliga och cyniska konstaterande i budgetpropositionen, där han säger: ”Jag bedömer inte att det underlag som har redovisats ger anledning att nu ändra dimensioneringen av läkarlinjen.” Det uttalandet är ganska märkligt, om man ser på vad olika organ har yttrat. Landstingsförbundet har t.ex. mycket hårda skrivningar där man pekar på den svåra situationen. Samverkansnämnden för norra sjukvårdsregionen är helt enig. Landstingen i Norrlandslänen har klart angivit vilket stort behov som finns. Till både fjolårets och årets riksmöte finns det dels partimotioner, bl.a. en från moderata samlingspartiet, dels enskilda motioner från samtliga i riksdagen representerade partier, där man pekar på de här problemen. Då säger Gertrud Sigurdsen att vissa tecken tyder på att situationen håller på att förbättras. Jag har tittat på vad Landstingsförbundet har sagt under den senaste tiden. Man skulle kunna hålla på och citera hur länge som helst, men jag nöjer mig med ett citat. I höstas sade man att den läkarbemanningsstudie från Landstingsförbundet och socialstyrelsen, som Gertrud Sigurdsen hänvisar till, hösten 1985 visade att antalet vakanta läkartjänster ökat sedan hösten 1984 och var högre än någonsin. Då pratar Gertrud Sigurdsen om att läget håller på att förbättras.

Då måste man fråga sig: Är socialministern dåligt underrättad? Nej, det tror jag inte. Breven från Landstingsförbundet har bl.a. varit riktade till regeringen, och socialministern har säkert tagit del av dem. Däremot kan man fråga sig hur pass mycket Gertrud Sigurdsen har informerat Lennart Bodström, eftersom han kan säga som han gör. Det finns flera exempel i årets budgetproposition på hur illa han behandlar sjukvården när det gäller utbildningssidan. Beträffande vårdlärarutbildningen föreslår han t.ex. en neddragning på 43 90. Den här interpellationsdebatten skall väl egentligen inte handla om detta, men det här är ytterligare ett område där vi har stor brist på sköterskor och sjukgymnaster. Där kommer det också att bli stora problem, om trenden fortsätter på utbildningssidan. Jag kan bara konstatera att regeringens ståndpunkt i fråga om utbildning av sjukvårdspersonal — från läkare och hela vägen ned — inte inger några förhoppningar inför framtiden. Det enda jag kan se nu är att oppositionen — de borgerliga partierna tillsammans med vpk — helt enkelt sätter regeringen på plats och beslutar att det måste vidtas kraftåtgärder. Då skall vi hoppas att vi till hösten får en regering som inte bara fortsätter att förhala riksdagens beslut.

Herr talman! Jag tycker att det tydligt framgår av mitt interpellationssvar att jag delar den oro som interpellanten uttrycker över att det inte har skett någon förbättring i fråga om de siffror som nu kan redovisas. Den studie som socialstyrelsen gör i samarbete med Landstingsförbundet är ännu inte definitivt klar, utan blir det först i sommar. När jag talar om vissa tecken på att det skall bli bättre, då säger jag att de preliminära uppgifterna från landstingen visar att man följer rekommendationen om solidarisk läkarförsörjning som vi haft ett år. Enligt denna rekommendation har regionlandstingen inte inrättat mer än 196 nya läkarbefattningar. Om man alltså även i fortsättningen följer denna överenskommelse, måste ju vakanssituationen under de närmaste åren komma att förbättras. Eftersom Ulla Orring för mig läste upp hälsooch sjukvårdslagens första paragraf om en hälsooch sjukvård på lika villkor för hela befolkningen, vill jag säga att jag helt instämmer i att detta måste vara det mål vi skall uppnå. Jag väntade med spänning på vad Ulla Orring hade att komma med, när hon sade att regeringen inte har lyckats. Jag trodde, att nu kommer Ulla Orring med några geniala universalmedel, som gör att vi mycket snabbt kan komma till rätta med det hela. Men de radikala åtgärderna var alltså att man skulle utöka läkarutbildningen i Umeå. Det tar fem och ett halvt år innan det kommer ut några läkare från läkarutbildningen. Detta löser inte de akuta problemen under de närmaste åren, som Ulla Orring påpekar. Så blir inte heller fallet om man ser över problematiken beträffande studiemedlen, utan det måste till snabbare åtgärder. Vi har haft flera grupper som har arbetat med dessa frågor, bl.a. Jämtlandsgruppen — Jämtland är kanske det län, och det landsting, som drabbas hårdast i den situation som råder. I denna grupp ingick representanter inte bara för Jämtlands län utan också för Landstingsförbundet, Läkarförbundet, socialstyrelsen och socialdepartementet. Man hade en hel lista med åtgärder som behövde vidtas, och man angav vad det var som utgjorde hindren för att få läkare att söka till glesbygden. Det handlade oftast om att den medföljande makan eller maken — vilket det nu är — naturligtvis hade önskemål om att få ett arbete. Det kunde t.ex. gälla lärare. Man ville vidare ha gymnasieplatser för sina ungdomar. Det blir alltså stora svårigheter när vi har två förvärvsarbetande personer, varav den ena är läkare, eftersom den andra parten naturligtvis också vill ha ett arbete. Men man måste, med ledning av det material vi hittills har fått från denna Jämtlandsgrupp och från andra grupper, försöka att vidta åtgärder. Den akuta situationen avhjälps emellertid inte genom att riksdagen fattar beslut om utökad läkarutbildning i Umeå, eller genom några andra åtgärder. Precis som Hans Dau sade är jag inte dåligt underrättad om situationen. Jag tar naturligtvis del av alla de skrivelser som kommer till departementet. Men jag är också ute tillräckligt mycket i landet. Senast i går var jag i Kronobergs län och fick rapporter om att det också där fanns vårdcentraler som saknade läkare. Jag är alltså övertygad om att problemen finns och att vi på olika vägar måste söka komma till rätta med dem. Men de s.k. radikala åtgärder som har presenterats i dag hjälper inte de här regionerna förrän om kanske sex sju år.

Herr talman! Socialministern går nu in på de faktiska förhållanden som råder, och hon säger också att hon är väl underrättad. Man måste därför fråga sig varför det behövs ytterligare utredningar, när statsrådet är väl underrättad om läget. Här är det inte fråga om en åtgärd, utan om ett helt batteri av olika åtgärder. Det är ju ändå regeringen som har ansvaret också på denna punkt. Landstingen svär sig fria. De kan inte få fler läkare. De rekryterar för miljontals kronor. Det kommer läkare som inte är färdigutbildade och som stannar endast kort tid. I t.ex. Åsele, där vi har en av våra distriktsmottagningar, kommer en läkare som stannar i 14 dagar och sedan åker därifrån. Sjuksköterskan gör allt vad hon kan för att underlätta verksamheten för denna läkare, så att han inte skall bli alldeles nedtyngd av det tunga arbetet på mottagningen. Det är kö till mottagningen, patienterna är missnöjda och man misstror den nuvarande sjukvården. Skolan och ålderdomshemmet skall också ha besök. Dessa läkare drabbas av utbrändhet. De får en alltför tung arbetsbelastning. Dessutom får de arbeta ensamma, utan kolleger att rådfråga. Sjuksköterskorna får inte någon extra lön eller någon annan extra stimulans för att de tar på sig detta ansvar. Situationen är ohållbar. Den går inte att förklara för vare sig patienter eller övrig sjukvårdspersonal. Landstingsförbundet uppvaktade statsrådet angående en utökning av antalet utbildningsplatser i Umeå både i november och i december. Man har alltså flera gånger kommit med propåer. Jag måste återigen fråga statsrådet: Varför har ingenting hänt? Varför har man inte inom regeringen kunnat komma överens om att lägga fram ett förslag om fler platser? Det är sant att grundutbildningen för läkare tar minst fem och ett halvt år, men om vi nu väntar längre, tar ju det hela ytterligare tid. Jag kan påminna Gertrud Sigurdsen om att vi har haft en häftig debatt i denna kammare angående en utbyggnad av den thoraxkirurgiska verksamheten i Umeå. Det förslaget drogs också i långbänk innan verksamheten sattes i gång. Jag måste starkt ifrågasätta om statsrådet verkligen menar att vi skall ha en sjukvård för alla på lika villkor oavsett bostadsort. Jag börjar tvivla på den punkten.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen säger att hon delar vår oro. Det är väl bra så långt. Men det händer ju inte så mycket mer. Hon upprepar att hon ser tecken på förbättringar. Det är märkligt att inte Landstingsförbundet, samverkansnämnden och landstingen i de berörda områdena ser något tecken på förbättringar. Statsrådet drar här upp en diskussion om att det måste till snabba åtgärder, eftersom problemet är akut. Men problemet har varit akut i 20-25 år. Vi har nog alla försökt få till stånd snabba åtgärder. Men det är inte så lätt, precis som Ulla Orring säger. Varken vi eller Gertrud Sigurdsen har lyckats med det. Alla är överens om att om man skulle få en utökad läkarutbildning, kunde man om sex sju år kanske få en förbättring till stånd. Landstingsförbundet konstaterar att detta är väldigt viktigt. Under 1990-talet och början av 2000-talet kommer stora pensionsavgångar att ske, som förmodligen kommer att försämra läget. Vad vi behöver är långsiktiga åtgärder. Vi diskuterar här i dag läkarutbildningen, och vi vet att den utbildningen tar tid. Om statsrådet delar vår oro, varför säger hon då i slutet av sitt interpellationssvar att frågan om läkartillgången åter kommer att tas upp sedan socialstyrelsen redovisat ytterligare underlag för att bereda frågan? Enligt min och många andra norrlänningars uppfattning finns ett klart underlag, varför det inte behövs något ytterligare sådant. Det råder läkarbrist i Norrland, och den kommer förmodligen att förvärras.
Herr talman! Jag menar inte att det behövs någon mer undersökning eller utredning. Men det material som har åberopats av bl.a. Ulla Orring är ännu inte definitivt färdigställt. Vi måste ju ha det underlaget klart. Det är också naturligt att hälsooch sjukvårdsberedningen med statsministern som ordförande kommer att ytterligare diskutera detta, för att se vilka åtgärder Prot. 1987/88:79 som skall vidtas. 1 mars 1988 Ni säger här båda två att det är bra om vi får denna utbildning till Umå, för ZGG Omarbetssituationen då har vi läkare om sex sju år. Jag hoppas att vi skall kunna förbättra 2 försäkrindel situationen i Norrlandslänen tidigare än inom sex sju år.
Herr talman! Jag tackar för den förhoppning som statsrådet gav uttryck för. Den visar på att det finns en vilja. Men vi efterlyser en övergång från vilja till handling, för att få detta beslut effektuerat.
PåRÖrsERrInge Aso na
Jag vill säga till statsrådet att samverkansnämnden för norra sjukvårdsregionen redan i november 1986 översände ett ganska digert material rörande åtgärder för en bättre läkarförsörjning. Jag konstaterar att det nu är den 1 mars 1988 och att det ännu inte på riksdagens bord ligger något förslag från regeringen om att öka antalet läkarutbildningsplatser i Umeå. Det tycker jag är svagt. Regeringen har haft tillgång till det här underlaget. Vi vill nu se en lösning på frågan. Det kommer att ta tid, och många tillfälliga vikarier kommer att valsa ut och in på läkarmottagningarna, skriva ut sina recept, åka hem och lämna både patienter och personal som är oroliga för hur nästa veckas mottagning skall ordnas.
Herr talman! Gertrud Sigurdsen säger att hon hoppas kunna vidta snabbare åtgärder. Hoppats har vi gjort länge, men jag tror inte ett dugg på att hon lyckas i någon större utsträckning. Vad vi nu vill ha är en långsiktig satsning på just en ökad utbildning i Umeå, som vi tror kommer att ge resultat förhoppningsvis inom sex sju år.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att lösa den besvärliga arbetssituationen på försäkringskassorna som bl.a. sjukförsäkringsreformen orsakat. Den 1 december 1987 infördes ett nytt sätt att beräkna sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. Reformen — som ger stora förbättringar av sjukpenningförsäkringen — innebär i korthet att sjukpenningen och den tillfälliga föräldrapenningen bestäms enligt ett nytt beräkningssätt som kallas timberäkning. Den nya metoden för beräkning av ersättning bygger på ett nytt begrepp, nämligen årsarbetstid. För att ersättning skall kunna utges måste numera årsarbetstid tillsammans med den sjukpenninggrundande inkomsten fastställas av försäkringskassan. Det är riktigt att försäkringskassorna har fått en kraftig arbetsbelastning under de senaste månaderna som en följd av sjukpenningreformen. Detta 11 var också förväntat. För att klara den ökade arbetsbördan föreslog därför regeringen att särskilda medel skulle ställas till försäkringskassornas förfogande. För innevarande budgetår har sålunda riksdagen tidigare beviljat en förstärkning av försäkringskassornas resurser med närmare 120 milj.kr. som en följd av sjukpenningreformen. Eftersom anhopningen av ärenden har varit stor har — trots personalförstärkningen — ärendebalanser uppstått hos en del försäkringskassor. Det har i sin tur lett till viss väntetid innan ersättning betalas ut. Det finns dock tecken som tyder på att kulmen är nådd. Såvitt jag har erfarit ökar antalet försäkrade som fått sin årsarbetstid fastställd kraftigt. Den 1 januari i år hade årsarbetstiden fastställts för 480 000 personer. En månad senare hade siffran vuxit till 1,2 miljoner försäkrade. Det innebär vidare för försäkringskassornas del att antalet sjukanmälningar där man — liksom tidigare — endast fattar beslut om rätten till sjukpenning ökat från 53 96 till 61 26 under den senaste månaden. När det gäller anmälan om tillfällig föräldrapenning finns för närvarande en fastställd årsarbetstid för 77 Yo av anmälningarna. Det bör framhållas att 70 96 av alla förstagångsanmälningar om sjukdom görs under årets tre första månader. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat blir mitt svar att befintliga ärendebalanser som en följd av sjukpenningreformen torde upphöra inom kort. Jag vill avslutningsvis hänvisa till att riksdagen förutsatte att verkningarna av reformen noggrant skulle följas upp och att det i mån av behov snarast skulle läggas fram förslag om ändringar eller kompletteringar. Riksförsäkringsverket kommer att påbörja en sådan uppföljning av sjukpenningreformen under mars månad. Jag är därför inte beredd att nu vidta några åtgärder.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

Vi skrev i vår motion: ”Personalmässigt kommer detta krångliga och nya system att ge stora problem vid försäkringskassorna. En etablerad rättsordning bryts upp genom ett nytt system och det tar många år innan nya vägledande prejudikat skapas. Inte minst från den synpunkten är det viktigt att ett enkelt och lättöverskådligt system skapas.” Ännu har inte överklagningarna strömmat in i någon större mängd, men man vet av erfarenhet att det kommer att bli sådana. Dessa ställer ytterligare krav på att verksamheten blir lätthanterlig. Något lättöverskådligt och rättvist system har det inte blivit. Det intensiva arbetet med att på försäkringskassorna använda sunt förnuft tycks inte ha påverkat regeringskansliet som kunde genomföra denna reform. Det har även visat sig att rättvisa inte är uppnådd med detta förslag. För Prot. 1987/88:79 vissa grupper är ersättningen synnerligen varierad. Jag har fått en redovis 1 mars 1988 ning från en skiftesarbetande i Ortviken. Därav framgår att han vissa veckor vid sjukdom erhåller en ersättning som överstiger den lön han erhåller, medan andra veckor ersättningen inte uppgår till den ersättning han rimligen borde ha erhållit. Meningen med reformen kunde inte ha varit att så skulle bli fallet. Jag har även fått erfara att andra erhåller en överkompensation vid sjukledighet eller föräldraledighet. Nog är det en märklig reform! Varför alla inkomsttagare skall beräkna timsjukpenning för de första 14 dagarna av ett sjukdomsfall har inte klart framgått. Detta måste starkt ha bidragit till det kaos vi i dag upplever ute på kassorna. Det beror på att reformen omfattade alla, när det bara gällde att korrigera en grupps ersättningsnivå. Det kunde inte ha kommit som någon överraskning att antalet sjukanmälningar skulle bli stort under de första månaderna av året, då reformen var ny och rutinerna inte inarbetade. Det var under den sämsta tiden som man genomförde reformen. Julledigheter bland personalen och de höga sjuktalen under denna period gjorde att kaos uppstod. Nya rekord sattes den 11 januari i år när det gällde antalet anmälda sjukdomsfall. 1 042 000 sjukfall slog fjolårets rekord, som var 935 000 och sattes den 1 december. Det var den 1 december som reformen infördes, och den anhopning av sjukanmälningar som kom direkt satte kassorna på hårda prov. Upp till tre veckor till en månad får många i dag vänta på sin ersättning. Det är klart att detta orsakar stora problem för den allmänhet som vant sig vid att utbetalningar skall ske inom ett par dagar. Telefonpåringningar har stört arbetet med uträkningar, och ytterligare förseningar har uppstått. Radikalt har då allmänhetens möjligheter till telefonkontakt skurits ner på vissa kassor, vilket har bidragit till att människor med andra problem än försenade utbetalningar inte har kunnat nå kassorna för andra uppgifter. Många timmars övertid har ytterligare ansträngt en redan hårt pressad personal. Lördagar har flitigt använts till att mata in uppgifter till Sundsvallsdatorn. Blanketternas utformning har starkt bidragit till det kaos som uppstått. När någon insjuknar för första gången efter reformens införande erhålls två blanketter. En del fyller bara i den ena. Uppskattningsvis är hälften av blanketterna om årsarbetstid felaktigt ifyllda. Detta fördröjer även utbetalningarna. Även antalet avtal mellan företag och fackföreningar har ställt till med problem. I Stockholms län är andelen timberäknad ersättning nu ca 40 96 mot beräknade 30 26. Detta ledde också till att riksförsäkringsverkets information till många företag blev felaktig. Ja, problemen har varit många. Nu är det bara att hoppas att det värsta skall vara över. Men skulle en influensaepidemi bryta ut under mars-april, fortsätter bekymren i samma utsträckning som under årets första månader. Jag tror att ingen kunde ana att det skulle bli så bekymmersamt som det blev. Det är ytterligare bevis för att reformen utformades felaktigt. 13 Nu återstår att se vad reformen kommer att kosta. Enligt beräkningarna skulle den öka kostnaderna för sjukpenningen med ca 3,5 miljarder. Vad man ser är väl att antalet sjukanmälningar ökar — det har tidigare inte varit meningsfullt att sjukanmäla sig enstaka dagar. Med tanke på den påfrestning som nu försäkringskassepersonalen utsatts för kan man väl anta att personalomsättningen ökar. Kostnader för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid kommer att ta mycket av de anslag som finns. Samtidigt vet vi att arbetsskadornas antal ökar och att balanserna är enorma. Detta har tidigare belastat personalen hårt. Jag kan förstå att det inte i dag finns anledning för socialministern att vidta någon åtgärd, eftersom riksförsäkringsverket skall genomföra en uppföljning av reformen. Men eftersom det fanns så många varningar redan innan reformen genomfördes, borde man redan då ha insett problemen. Tack vare att personalen känner så stort ansvar för sitt arbete har man klarat de första månaderna. Men hur länge kan man fresta på personalens lojalitet? Det är inte så enkelt att sätta in ny personal, personalen måste också kunna sitt arbete för att kunna göra nytta. I annat fall blir det bara ytterligare bekymmer. Jag vill med anledning av det jag sagt fråga: På vilket sätt är regeringen beredd att vårda den personal som så lojalt ställer upp för att genomföra denna reform? För den enskilde medborgaren som väntar på sina pengar från försäkringskassan måste det te sig märkligt att sunt förnuft och avbyråkratisering präglar försäkringskassans arbete. Här borde i varje fall socialdepartementet kunna meddela att felet inte är försäkringskassans utan att det beror på oöverlagda beslut om reformer som är krångliga och byråkratiska.

Herr talman! Karin Israelsson nämner i sin interpellation framför allt den besvärliga arbetssituationen på försäkringskassorna i storstäderna. Eftersom Stockholmskassan är alldeles speciellt drabbad, vill jag gärna göra några kommentarer. Men jag vill också kommentera den nu uppkomna situationen av den orsaken att vi i folkpartiet redan från början var mycket kritiska till själva utformningen av reformen. Vi sade av den anledningen — inte minst med tanke på den enorma byråkratin — nej till förslaget då kammaren här i april förra året fattade sitt beslut. Däremot var vi alla överens om att en förbättring borde ske av sjukförsäkringssystemet för dem som arbetar vad man kallar koncentrerad deltid. Att vi i folkpartiet menade allvar visades bl.a. i vårt budgetalternativ, där vi hade avsatt lika mycket pengar som regeringen för detta ändamål. Vi hade dessutom tidigare motionerat i frågan. Om man, herr talman, under senare tid försökt ringa till försäkringskassan här i Stockholm, har man ofta endast fått svar av en telefonsvarare. Att per telefon träffa någon av personalen har däremot varit svårare. Det är tydligt att stora problem och besvärliga arbetsförhållanden har rått, och fortfarande råder, vid många försäkringskassor, kanske framför allt i våra större städer. Personalen arbetar på gränsen till vad den orkar med. Antalet övertidstim mar gränsar också till vad man lagenligt får ta ut. Trots att personalen gjort — Prot. 1987/88:79 mer än man kan begära, har många sjuka fått vänta ända upp till en månad på 1 mars 1988 tt få si . Förhållandena är inte heller stort bätt aj sina pengar. Förhållandena är inte heller stort bättre på många av de Om ärbetssltuäkoner. mindre orterna — även om man på en del håll har klarat situationen bättre. > be ha - ER på försäkringskassor I många tidningar kan man läsa om klagomål från personer som är sjuka, ä som inte har fått kontakt med försäkringskassan och som, framför allt, inte har fått sina pengar. Det förslag som regeringen lade fram och som, med rätta, kritiserades från många håll har drabbat praktiskt taget alla — även dem som egentligen inte berördes av reformen. Även för dessa har man blivit tvungen att räkna timsjukpenning för de två första veckorna och därefter dagsjukpenning. Alla tvingas räkna ut årsarbetstiden mätt i timmar. Det är ju inte verkliga antalet förlorade timmar som skall ersättas utan det ”normala” antalet, dvs. arbetstiden minus alla möjliga övertider, jourkompensation, skifttillägg och mycket annat. Det är inte underligt att det här orsakar problem i handläggningen. Arbetsgivarverket och riksförsäkringsverket hade av olika anledningar mycket kritiska synpunkter på förslaget. Den enskilde har knappast några möjligheter att se om hans eller hennes sjukpenningärende är rätt eller felaktigt behandlat. Den socialdemokratiska och kommunistiska majoriteten i riksdagen antog ändå detta hårt kritiserade förslag. I dag ser vi det resultat som vi varnade för, bl.a. missnöjda sjuka som inte får sina pengar i tid. Det har också drabbat personalen, som dignar under sin arbetsbörda, och en allmänhet som har mycket svårt att komma i kontakt med kassorna. Precis som Karin Israelsson sade här är problemet bl.a. att de som anmäler sig sjuka får två olika blanketter som de inte förstår hur de skall fylla i. Antingen måste de ofta be om hjälp eller också skickar de in felaktiga uppgifter. Det är ur regeringens synpunkt förståeligt att statsrådet i interpellationssvaret här inte har så mycket att säga. Det är dock en ringa tröst för de drabbade att den här otillfredsställande situationen var väntad. Men om regeringen hade insett detta till fullo då förslaget lades fram, borde man väl ha tänkt sig för ytterligare och försökt att komma med ett mindre krångligt förslag, precis som oppositionen gjorde. Statsrådet tror nu att kulmen är nådd, och det skulle man ju verkligen vilja hoppas. Men i svaret sägs också att 1,2 miljoner människor nu har fått sin årsarbetstid fastställd. Men då återstår ju ändå en hel del. Vi har ju totalt ca 4 638 000 sjukpenningförsäkrade, även om inte alla dessa blir aktuella just nu. I svaret sägs också att 70 90 av alla förstagångsanmälningar avgörs under årets tre första månader. Det måste innebära att det under mars månad blir fortsatt långa väntetider och mycket krångel och missnöje. I beslutet ingick också, som sägs i interpellationssvaret, att verkningarna av reformen skulle följas upp och att man i mån av behov snarast skulle lägga fram förslag om ändringar eller kompletteringar. Alla som på ett eller annat sätt har drabbats av reformens besvärliga följdverkningar anser nog att det är viktigt att den utlovade uppföljningen av 15 sjukpenningreformen sker så fort det någonsin är möjligt. De förhållanden som rått under de här tre första månaderna efter reformen är inte acceptabla, trots att — som jag sagt tidigare — försäkringskassornas personal har gjort allt vad som stått i dess makt.

Herr talman! Jag kan i stort instämma i vad Karin Israelsson alldeles nyss har sagt ifrån denna talarstol. Jag skall nöja mig med att komma med några påpekanden som gäller den försäkringskassa som jag tillhör, Jämtlands läns försäkringskassa. Vi dras med precis samma problem som man har fått exempel på här tidigare. Vår personal är fantastisk. Den är verkligen inriktad på att ge en perfekt service, men nu sliter den ont. Trots mycket övertidsarbete hinner personalen inte med. Den sviktar helt enkelt. Från Jämtlands läns försäkringskassa har vi som bekant uppvaktat socialministern vid flera tillfällen och lagt fram våra speciella problem. Förhållandena i Jämtlands län är speciella. Länet är ytmässigt stort, och avstånden mellan människorna är stora. Ett problem är att vi får för litet pengar ur statsbudgeten, trots den extra pott som vi tacksamt tog emot i år. Ett annat stort problem för Jämtlands läns försäkringskassa är den fördelningsnyckel som riksförsäkringsverket använder sig av när det gäller fördelningen av pengarna i statsbudgeten. Vi i Jämtlands län anser att man inte kan, och inte skall, använda sig av ett schablonförfarande, där man utgår från att samma grundförutsättningar gäller för alla landets kassor. Det kan inte vara riktigt att inte ta hänsyn till att grundförutsättningarna är olika i olika delar av landet. Det hade varit till stor hjälp för oss om en sådan sak hade påpekats redan i budgetdirektiven till riksförsäkringsverket.

Herr talman! Karin Israelsson säger att rutinerna inte var inarbetade. Det är väl emellertid ganska naturligt att det tar tid innan rutinerna blir inarbetade när det är en ny reform som skall genomföras. Det framgår ju av vad som har sagts ifrån riksförsäkringsverket och ifrån chefer ute på kassorna att man naturligtvis har känt en viss osäkerhet när man skulle hantera de nya reglerna som man var ovan vid. De som har uttalat sig har också sagt att allting i stort sett har gått bra och att allt har fungerat över förväntan. Någon har t.ex. sagt att farhågorna för att reformen inte skulle fungera bra var onödigt överdrivna. Att det uppstod längre väntetider var en följd av den nya situationen. Som jag sade i mitt interpellationssvar, tror vi nu att kulmen är nådd. Detta var någonting som man förutsåg. Karin Israelsson säger att orsaken inte är att finna hos försäkringskassan och dess personal. Nej, det är den absolut inte. Jag instämmer i att personalen på kassorna har gjort ett uppoffrande arbete. Den har ambitionen att klara av denna reform. Riksförsäkringsverket bedömer att problemen inte är större än man väntade sig före reformen. Det är riktigt — det behöver inte Margareta Andrén tala om för mig — att de borgerliga partierna sade nej till denna rättvisereform. Det är en rättvisere form. När det talas om de människor som drabbas av en reform, vill jag säga — Prot. 1987/88:79 att jag träffar dessa ”drabbade” människor och de talar om vad reformen har 1 mars 1988 betytt för dem. Det gäller grupper inom LO-kollektivet, privatanställda människor som nu har en mer jämlik sjukförsäkring än de hade tidigare. Jag tycker att det är litet magstarkt att stå upp och säga att man drabbas av en reform. Att det uppkommer sådana här problem i ett initialskede, när en reform skall genomföras, tycker jag är ganska naturligt. Den här situationen är oundviklig. När reformen har satt sig, tror jag att även de borgerliga partierna kommer att inse att detta var en bra och rättvis reform, som vi kanske får ge en mer omfattande administration, för rättvisa kanske kostar litet pengar.

Herr talman! Jag kan citera ur tidskrifter och tidningsartiklar där tjänstemän på försäkringskassorna påstår sig aldrig någonsin ha upplevt en så arbetsam period tidigare under sin anställningstid vid försäkringskassan. Även om det var väntat, blev situationen nog betydligt värre än man kunde ana. Precis som jag sade i mitt inlägg genomfördes reformen vid en mycket olyckligt vald tidpunkt, eftersom man av erfarenhet vet att januari och februari är den sjukdomsintensivaste perioden under året. Under den tiden skall försäkringskassan även ombesörja andra arbetsuppgifter i form av kontrolluppgifter till en stor allmänhet. Här finns inga inarbetade rutiner. Försäkringskassorna har haft knappt ett halvår på sig att utarbeta och ge den utbildning som krävdes för att reformen skulle kunna genomföras. Jag förstår också att det är naturligt att detta tar tid. Det märkliga är att andra reformer av betydligt mindre omfattning, vilka vi har fattat beslut om här i riksdagen, tar mycket längre tid och är ännu krångligare att genomföra. Jag tänker på det beslut som riksdagen fattade om att ta bort friåret i sjukvården. Det beslutet måste skjutas upp ett helt år, för att det var så krångligt att genomföra. Det var i alla fall den anledning som anfördes i det fallet. När ”undantagandeänkorna” skulle ha sin ersättning tog det också mycket lång tid. Sjukförsäkringsreformen har genomförts orimligt snabbt, om man betänker hur genomgripande den reformen var. Jag tror att mycket få av den s.k. allmänheten har haft uppfattningen att det handlat om en så genomgripande reform. Det nuvarande systemet har ställts åt sidan och ett helt nytt sätt att beräkna ersättningarna har införts. Jag vidhåller den kritik som vi framförde från oppositionens sida, att det inte var det allra enklaste förslaget som antogs, utan det var ett mycket krångligt och byråkratiskt system som genomfördes. Det är möjligt att även detta har gått bra på vissa ställen inom försäkringskassevärlden, men de allra flesta har haft stora bekymmer för att klara reformen. Det är ett uppoffrande arbete som personalen bedriver, det är alldeles riktigt. Den bör också visas erkänsla för det. Personalen är mycket lojal som ställer upp på detta. Vi säger också ja till en reform som betyder att alla får en rättvis ersättning vid sjukdom. Det är inte detta det handlar om. Det handlar om att man skulle ha valt en ersättningsform som varit enklare, inte så byråkratisk och 17 omständlig. Jag tror att vi hade vunnit betydligt mer på det. Det finns ingen anledning att välja det som är mest byråkratiskt och mest krångligt.
Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare anförande var vi från folkpartihåll lika angelägna som några andra om att en reform skulle genomföras. Jag sade också att vi har motionerat om det. Vi tycker vidare att det är fråga om en rättvisereform och att den verkligen är befogad. Vad vi kritiserar, och det gjorde vi redan när förslaget lades fram, är just följdverkningarna. Vårt uppsåt kan inte betvivlas, det kan inte ifrågasättas. Jag sade förut att vi i vårt budgetalternativ hade avsatt samma summa pengar som regeringen gjort. Även jag sätter citationstecken kring ordet ”drabbar”, om statsrådet i det lägger in rättvisereformen som sådan. Vi är alltså helt överens om att en rättvisereform var befogad, men jag använder ordet ”drabba” när jag talar om följdverkningarna av reformen. Vi kunde väl aldrig i vår vildaste fantasi tro att regeringens förslag skulle bli så krångligt, eftersom det var många som pekade på riskerna med det.
Herr talman! Socialministern kommenterade inte min lilla rapport från Jämtlands län. Det kanske beror på att jag inte ställde någon direkt fråga, men jag gör det nu: Tycker socialministern att det är bra att man använder sig av ett schablonförfarande när man fördelar statsbudgetpengar från riksförsäkringsverket? Min andra fråga i detta sammanhang blir: Är det intressant och skulle socialministern tycka att det var ett bra arbetssätt om man redan i budgetdirektiven till riksförsäkringsverket påpekade att förhållandena är olika i olika delar av landet och att man vid fördelningen måste ta hänsyn till detta?
Herr talman! Stina Eliasson förde in frågor som över huvud taget inte har berörts i interpellationen, och därför kommenterade jag inte dem. Vi har tidigare diskuterat detta. När riksförsäkringsverket fastställer fördelningen gör man det efter hörande av och efter diskussioner med försäkringskasseförbundet. Men åter till det som interpellationen gäller. Jag noterar med intresse att både Karin Israelsson och Margareta Andrén talar väl för att en sådan här reform behövs. Det är en angelägen reform och uppsåtet kan inte betvivlas, säger Margareta Andrén. Men det är nu så, Karin Israelsson och Margareta Andrén, att ett förslag måste vara konkret och läggas på riksdagens bord. Det räcker inte med pengar som är avsatta och med ett gott uppsåt. Regeringen har lagt fram ett förslag, och det har riksdagen ställt sig bakom.
Herr talman! När socialdepartementet och regeringen med de resurser som därvidlag står till förfogande inte klarar av att lägga fram ett mera lätthanterligt förslag är det en orimlighet att begära att vi från oppositionen skulle klara av det. Det stämmer inte alls överens. Prot. 1987/88:79 Vi i oppositionen försökte sätta oss in i det förslag som lades fram, och då — 1 mars 1988 här man inte många dagar på sig för att under mötionstiden lägga fram ett Meddelande orm buer förändrat förslag. Vi såg på remissinstansernas sätt att hantera frågan att de pellation hade kritik att framföra, och det har visat sig att vi hade rätt i våra motioner. Detta blev ett mycket byråkratiskt och inte alldeles rättvist system, och det blev alldeles för krångligt. Det fanns andra vägar att gå, och regeringen borde nog ha låtit det ta den tid det tar att utarbeta ett bra förslag. Det höjdes röster för att man skulle visa att det fanns andra sätt att komma fram till en rättvis sjukpenning för de grupper som då inte hade en sådan.
Herr talman! Precis som Karin Israelsson sade fanns det faktiskt många konkreta förslag och påpekanden både från oppositionspartierna och från annat håll, så regeringen hade alltså möjlighet att ta vara på den kritik som riktades mot förslaget och försöka rätta till detta. Det här är ett exempel på hur en i princip angelägen reform ändå genom sin utformning kan ställa till mycket besvär och mycken oreda. Det hade väl ändå varit på sin plats att regeringen sett till att rätta till just de här missgreppen, framför allt som statsrådet säger att man i förväg hade insett att det skulle kunna bli en massa besvärligheter och krångel.

Herr talman! Det mest anmärkningsvärda med årets finansplan och finansutskottets betänkande nr 20 är att det av dessa dokument så klart framgår att regeringspartiet inte har någon ekonomisk politik. I alla händelser ger man inte uttryck åt någon sådan. I stället går socialdemokraterna med liv och lust in för att kritisera oppositionens förslag. Det är en säker prognos att detta taktiska grepp kommer att skina igenom även i dagens debatt. Lika säkra är inte prognoserna beträffande den internationella utvecklingen. Enligt den konventionella klokskapen går världsekonomin mot en markant avmattning. Men de värsta farhågorna efter höstens kursfall på aktiebörserna har kommit på skam. Att stämningsläget nu är något bättre skall ses i ljuset av en viss återhämtning för aktiekurserna och en stabilisering av dollarns värde. Tecknen blir också allt tydligare på att de stora obalanserna mellan de ekonomiska supermakterna håller på att reduceras, även om anpassningen tar tid. I USA sker det en omsvängning från konsumtion till mer investeringar och export. Bakom de senaste månadernas bättre handelsbalanssiffror ligger snarare nedgången i dollarkursen än åtgärderna för att banta budgetunderskottet. I Japan förefaller åtgärdspaketet för att stimulera den inhemska efterfrågan för första gången hålla vad det lovar. Åtminstone från svensk synpunkt är det egentligen utvecklingen i Europa 25 som är problemet. Med några få undantag som Storbritannien och Italien är den ekonomiska aktiviteten dålig. Det gäller inte minst den ledande aktören inom EG, Tyskland. Vi får bara hoppas att arbetet på att förverkliga den inre marknaden kan verka som en stimulerande injektion. Ett speciellt problem för oss i Sverige är läget i våra nordiska grannländer. Danmark och Norge är nästan lika nedtyngda som vi av stora offentliga utgiftsandelar i ekonomin, hårt skattetryck och betydande problem med utrikesbalansen, och därifrån kan vi således inte vänta någon draghjälp. Åtminstone i de nämnda avseendena har vi gemensamt skäl att avundas Finland och Island, och det är betecknande att dessa båda länder uppvisar en betydligt högre tillväxttakt än vad vi andra klarar av. Sveriges utrikesbalans försämrades kraftigt i fjol. Utfallet blev t.o.m. sämre än vad som uppges i finansplanen. Det framgår av senare framkomna uppgifter, som dock finansutskottets socialdemokrater inte velat ta hänsyn till. Framför allt är det den stora inhemska efterfrågan som driver upp importen. Konsumtionsökningen avser i särskilt hög grad sällanköpsvaror, vilkas andel av den totala importen har stigit från 10 96 1983 till nästan de dubbla förra året. Trots förutsägelser om en uppbromsning finns det ännu inga tecken som tyder på en sådan. Antalet bilregistreringar i januari var exempelvis betydligt större än motsvarande månad förra året, och denna tendens väntas fortsätta. Däremot avtar export och investeringar. Den skiljaktiga utvecklingen mellan å ena sidan konsumtionen och å andra sidan kapitalbildningen bekräftar att den uppumpade propagandaballong som kallats den tredje vägens ekonomiska politik definitivt har spruckit. Detta konstaterande kan underbyggas på många olika sätt, men tydligast avläses misslyckandet i bytesbalansutvecklingen. Den snabba omsvängningen till ett underskott förra året var av allt att döma kraftigare än vad som angavs i finansplanen. I den allmänpolitiska debatten uppehöll jag mig tämligen utförligt vid hushållssparandets katastrofala utveckling i Sverige. Finansministern invände att svenskarna sparar, men problemet är att de lånar ännu mer. Det där är ju bara en lek med ord, eftersom det är nettosparandet som är intressant, och inte duger Kjell-Olof Feldts recept att begränsa möjligheterna att låna. Kom ihåg att förra gången ett sådant ingrepp gjordes i uppgörelsen den underbara natten, så blev resultatet en nedgång i det reala sparandet i bostäder utan någon motsvarande förbättring i det finansiella sparandet. Jag vidhåller att hushållssparandets utveckling är en nyckelfråga för vårt lands ekonomiska framtid. För den kraftiga förbättring som erfordras är det morot snarare än piska som behövs. Och det duger inte med några punktinsatser, som mest omfördelar det lilla sparande som förekommer. Villkoren måste generellt förbättras, och vi politiker måste åta oss att i fortsättningen hålla dessa spelregler stabila. De senaste siffrorna för ekonomins utveckling förra året tyder på att det privata sparandet var ännu sämre än vad vi tidigare vetat. Den fortsatta nedgång som förutses för de kommande åren sker därmed från en lägre nivå. Regeringen har redovisat den redan tidigare oroväckande utvecklingen utan att föreslå någon verksam motåtgärd. Inte heller nu verkar den vilja företa sig något. Det är svårt att inte dra den slutsatsen att ointresset bestäms av ideologiska hänsyn. Det är lika bra att tala klarspråk: Jag anklagar socialdemokraterna för att medvetet motverka hushållens sparmöjligheter i syfte att underlätta genomförandet av en socialistisk samhällsordning! Herr talman! Även med optimistiska antaganden beträffande kostnadsutvecklingen förutser man i finansplanen växande bytesunderskott såväl 1988 som 1989. Utsikterna har på denna punkt snarast försämrats under de senaste veckorna. Ett enigt utskott konstaterar också att vi kan få en svagare ekonomisk utveckling i Sverige. Men vad gör regeringen? Jo, vad den gör i finansplanen är i första hand att lasta över ansvaret på arbetsmarknadens parter. Det är på dem det hänger, om regeringen ännu någon liten tid skall kunna skyla över de värsta bristerna i den tredje vägens politik. Ett första besked från parterna fick vi i tjänstemannakonflikten inom industrin. Tre veckors avbräck i viktiga exportföretag medför ofrånkomligen ett besvärande produktionsbortfall. Ofta brukar man i sådana här sammanhang trösta sig med att förlorad tid kan arbetas in i efterhand. Men i detta fall ligger i allmänhet de drabbade företagen redan vid sitt kapacitetstak. Därtill kommer de störningar som uppstått i relationerna till utländska kunder, som tvingats inse att Sverige inte längre är pålitligt som leverantörsland. Själv gör jag den bedömningen att en avsevärd del av den för 1987 förutsatta, i sig blygsamma, tillväxten redan har gått förlorad. Nå, men har då ändå inte det så hett åstundade trendbrottet i löneutvecklingen inträffat? Hittills ingångna avtal har ju angetts uppfylla finansministerns beställning på 4 26. Ett på sitt sätt avslöjande svar gav den förhandlare som sade att kostnaderna för alla löneuppgörelser, oavsett innehåll, i år kommer att beräknas till 4 26. Än mer klargörande var LO-tidningen, som i en rubrik på första sidan häromveckan skrek ut: ”Fabriks-avtalet ger 7 procent.” Här måste man faktiskt ge LO-tidningen rätt. Det ursprungliga budet från Verkstadsföreningen till Metall beskrevs som liggande inom fyraprocentsramen. Det skulle ge 0,7 20 avtalsmässigt och därtill 3,3 96 i löneglidning. Det färdiga avtalet innehöll en kostnadsökning på ca 3,5 26, vilket med oförändrat antagande om löneglidningen ger inemot 7 90. Frågan är naturligtvis hur stor löneglidningen till slut blir. Det är riktigt att avtalen inte innehåller några låglönesatsningar, som normalt utlöser kompensationskrav vid lönesättningen ute i företagen. Å andra sidan finns det heller inga tak eller avräkningsklausuler. Ser man till konjunkturläget och historiska samband borde löneglidningen snarast överträffa 4 96. Min slutsats är att den totala kostnadsökningen inom industrin blir minst 7 20, vilket alltså är finansplanens skräckalternativ. Vi skall komma ihåg att vi ännu så länge bara har sett början av årets avtalsrörelse. Kvar på scenen är många lägre avlönade grupper inom den enskilda sektorn, och LO-chefen har ju lovat strejk i detaljhandeln till påsk. De offentliga tjänstemännen reser kompensationskrav för tidigare eftersläpning, som bara de närmar sig den föreskrivna totalramen. En besvärlig komplikation är att det för statstjänstemännen föreskrivna utgiftstaket inte gäller för de kommunalt anställda. Det vore inte överraskande om statstjäns temännens organisationer skulle agera utifrån principen att det i år är bättre att stämma i bäcken än i ån. Ändå vill jag mana statens förhandlare och ytterst regeringen till ståndaktighet. Visserligen har inte finansministern bäddat på mjukaste möjliga sätt, men ett misslyckande med att bryta den alltför snabba kostnadsutvecklingen skulle få besvärande konsekvenser inte bara för den offentliga verksamheten utan också för landets ekonomiska utveckling i stort. I den allmänpolitiska debatten konstaterade jag att vi politiker här i riksdagen inte kan göra mycket åt årets lönerörelse, men vi kan genomföra de skattelättnader som skapar bättre förutsättningar för 1989. Finansministern svarade med förebråelser mot de borgerliga partierna för att vi alls föreslår skattesänkningar för nästa år. Det skulle enligt hans mening störa det pågående utredningsarbetet. Denna hållning överensstämmer väl med regeringens allmänna linje att göra ingenting. Jag måste därför ställa en fråga. Jag tänkte faktiskt ställa den till finansministern, men jag ser att han inte är här. Finansdebatt har vi bara en gång om året, och det är då bra att man passar på att vara närvarande. Nu är det någon presskonferens som tar upp tiden, så jag vänder mig till statsministern: Menar verkligen statsministern, finansministern och regeringen att ni inte bara tänker underlåta att sänka marginalskatterna nästa år utan också avser att släppa fram den smyghöjning som avsaknaden av inflationsskydd medför? Tror ni verkligen att trendbrottet i lönekostnadsutvecklingen under sådana förhållanden kommer ens nästa år? Skall det här alltså få fortsätta att rulla vidare? Herr talman! Problemet med lönebildningen ger mig anledning att påminna om att ett av de uppgivna målen för kollektiva tvångsfonder var att de skulle underlätta avtalsförhandlingarna. Det är uppenbart att inte detta mål — lika litet som de andra — har uppnåtts. En klart överlägsen metod är naturligtvis att underlätta tillkomsten av frivilliga vinstandelssystem i företagen, vilket också framhålls i en gemensam borgerlig reservation. Vad löntagarfonderna i praktiken har åstadkommit är att ur företagen dra medel som annars hade kunnat användas till investeringar, att föra över dessa pengar till de tidigare aktieägarna och att förstärka maktkoncentrationen i vårt land. De tre borgerliga partierna har gemensamt utformat en plan för fondernas avveckling, som ansluter till vad vi tidigare föreslagit. Viktigast är att snabbt avskaffa fondskatterna och den byråkrati som byggts upp med styrelser, direktörer och kanslier. Huvuddelen av fondernas tillgångar skall användas som sparpremier i syfte att få till stånd en verklig breddning av aktiesparandet i Sverige. Från LO-håll har man som väntat tecknat en nidbild av detta förslag. Trots att löntagarfonderna inte inrymmer mycket mer än ca 10 miljarder, påstås det att avvecklingen skulle beröva ATP-systemet 64 miljarder. Genom att hugga i så kraftigt förlorar man all trovärdighet. Det räcker att erinra om att fondkapitalet inte ingår i AP-fonden, vilken endast kan göra anspråk på en mycket begränsad årlig utdelning. Räknestycket förutsätter dessutom att fondskatterna skall vara kvar efter 1990 och att de då skall gå direkt till AP-fonden, eftersom löntagarfonderna inte skall tillföras nya medel. Något beslut med denna innebörd finns dock inte. Får jag fråga finansministerns tomma stol: Skall den särskilda vinstdelningsskatten upphöra, sedan dets.k. steget är taget 1990, eller skall den vara kvar? När det gäller kreditpolitiken meddelar plötsligt utskottsmajoriteten att det parlamentariska stödet saknas för att genomföra finanspolitiska åtstramningsåtgärder, vilket skärper kraven på penningpolitiken. Detta är minst sagt överraskande mot bakgrund av att vi moderater varje år lagt fram budgetalternativ, som har inneburit mindre budgetunderskott än regeringens. Litet senare görs den preciseringen att våra besparingsförslag är fördelningspolitiskt felaktiga. Tydligen är det mera rättfärdigt att genomdriva skattehöjningar, t.ex. skärpt bensinskatt, som hårdast drabbar glesbygdsbor med låga inkomster. Finansutskottets socialdemokrater oroar sig för att högräntepolitiken har avsevärda negativa effekter på investeringsutvecklingen. Naturligtvis är det så. Dessutom får vi räkna med att den allt hårdare pressen på bytesbalansen permanentar och t.o.m. skärper kravet att hålla en hög räntenivå i Sverige. Men samma socialdemokrater avvisar den åtgärd som vid sidan av offentliga utgiftsbesparingar och sänkt skattetryck skulle verka mest nedhållande på ränteutvecklingen, nämligen en avveckling av valutaregleringen, som bl.a. ger utlänningar möjlighet att köpa svenska kronobligationer. Ett annat regleringsvapen som regeringen vägrar att släppa ifrån sig är priskontrollen. Vi avläser nu följderna av förra årets prisstopp. Konsumentpriserna steg i januari med ca 1 26, och ungefär lika mycket till väntas för februari. Prognosen för hela 1988 kan därmed sägas vara spräckt redan från början. Och av allt att döma får vi räkna med fortsatt snabba prishöjningar den närmaste tiden. Visa av tidigare års skada strävar prissättarna efter att hinna före det prisstopp som socialdemokratiska regeringar brukar vara särskilt benägna att tillgripa under valår. Jag ställde för en månad sedan här i kammaren en fråga till Kjell-Olof Feldt som jag aldrig fick svar på. Därför skall jag upprepa den nu — det gör kanske inte så mycket att han inte är här, eftersom han ändå haft en månad på sig att fundera över den: Blir det ett prisstopp före valet? Ett klart nej på den frågan skulle betyda mycket när det gäller att hålla tillbaka prisstegringen. Ett uteblivet besked kommer att tolkas som ett ja och därmed verka prisuppdrivande. Herr talman! Det är inte nog med att regeringen tycks sakna en ekonomisk politik. Finansplanen ger inte ens uttryck åt den snävare budgetpolitiken. Där skrivs en del om budgetunderskottets utveckling. Men det budgetsaldo för nästa år som redovisas på detta stadium är med förlov sagt tämligen ointressant. Det visar om inte annat utvecklingen innevarande budgetår, där ju slutsiffran kommer att avsevärt skilja sig från vad som sades i förra årets finansplan. Dessutom är vad som förefaller vara en fortsatt minskning av budgetunderskottet i själva verket en ökning, om man tar hänsyn till ändrade bokföringsmetoder för statsskuldsväxlar m.m. Men mitt konstaterande, att regeringen inte redovisat någon budgetpolitik bygger framför allt på det förhållandet att ett stort antal utgiftskrävande förslag läggs fram först senare i år. Det heter att hänsyn till dem har tagits i anslagsposten ”Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, m.m.”, men vad som döljer sig där kan ingen utomstående veta. Har exempelvis hänsyn tagits till den intäktsökning som följer av förslaget om höjda alkoholskatter? I det moderata budgetalternativet fanns den åtgärden inte medräknad, varför det nu är starkare än när det först presenterades. Medan regeringen tillåts ”mörka” med hjälp av en klumpsumma för tillkommande utgiftsbehov, avkrävs de borgerliga partierna en detaljredovisning av sina budgetalternativ redan i januari, vilka sedan via finansutskottets kansli utsätts för en noggrann kontrollräkning, som inte alls kommer regeringens budgetförslag till del. Vi blir t.o.m. tillrättavisade för att vi inte beaktat sådan inkomststatistik som inte förelåg vid motionstidens utgång och som alltså inte heller regeringen har tagit hänsyn till. En konsekvens av regeringens budgetpolitik är emellertid alldeles klar: Skattetrycket fortsätter att öka. Trots att strävan har sagts vara att hålla det oförändrat vid litet drygt 50 920 av bruttonationalprodukten, väntas det från ca 56 Jo förra året växa vidare både i år och nästa år. Mellan 1982 och 1987, alltså efter det att socialdemokraterna återkommit till regeringsmakten, har våra samlade inkomster i landet ökat med 115 miljarder i 1987 års penningvärde. Statens och kommunernas skatteinkomster ökade under samma period med 128 miljarder, dvs. avsevärt mer än hela inkomstökningen. Skatteskärpningen var särskilt hård under de två senaste åren 1986 och 1987. Förklaringen till att hushållen ändå kunde få en köpkraftsförbättring är oljeprisfallet 1986 och bytesbalansförsämringen med åtföljande lånefinansiering utomlands 1987. Men under kommande år kan vi inte räkna med sådana tillfälliga faktorer. Köpkraften kan då räddas endast genom att den offentliga utgiftsexpansionen hejdas och den pågående skärpningen av skattetrycket vänds i sin motsats. De senaste årens utveckling av skattetrycket är naturligtvis bekymmersam för regeringen, som år efter år har utfäst sig att det skall hållas ungefär oförändrat. Statsministern lovade t.o.m. i höstas att det skall återföras till nivån 51,5 26, där det låg vid tiden för 1985 års val. Men vad gör då regeringen mera konkret? Jo, enligt tidningsuppgifter skickar regeringen statssekreterare Åsbrink på skattjakt. Tillgången på nya skattekällor skall kartläggas ännu noggrannare än vad som tidigare skett. Men skattetrycket skall ju enligt regeringens egna utfästelser ner — inte upp. Det behövs inga nya skatteobjekt för att sänka skattetrycket från 57 till närmare 50 26. 6—7 procentenheter kanske inte låter så mycket, men det motsvarar mer än 60 miljarder kronor. Regeringens problem är inte att hitta nya skatter att ta till om man skall sänka t.ex. marginalskatterna. Skattetrycket skulle ju i så fall kvarstå oförändrat. Vad jag förstår anser finansministern — som jag nu hälsar välkommen till kammaren — liksom vi moderater att ofinansierade skattesänkningar inte är tillrådliga. Men då blir den enda möjliga slutsatsen av den utlovade neddragningen att skattetrycket måste åtföljas av besparingar på den offentliga utgiftssidan. Vilka besparingar på över 60 miljarder ingår i den socialdemokratiska budgetpolitiken? Jag ställer den frågan till finansutskottets ordförande Arne Gadd, liksom jag ställer den till finansminister Kjell-Olof Feldt. Jag är övertygad om att väljarna redan före valet skulle vilja veta, om ni tänker skära i bidragen till kommunerna, vilket ni var inne på förra året men nu har fått lova kommunisterna att låta bli. Eller tänker ni minska bidragen till sjuka och gamla? För inte är ni väl som vi på den borgerliga sidan beredda att sälja statliga företag och att avlasta anspråken på offentlig verksamhet genom att öppna möjligheter för privata alternativ inom barnomsorg, utbildning och vård? Inte heller finansutskottets socialdemokrater ägnar många rader åt att presentera sitt partis budgetpolitik. Däremot redovisas i det berörda avsnittet en ingående granskning av oppositionens förslag. Så småningom når läsaren i alla fall fram till den lovande underrubriken ”Riktlinjer för budgetpolitiken”. Huvuddelen av den följande framställningen utgör faktiskt en analys av vilka möjligheter det finns att vinna en bredare uppslutning för en mer återhållsam budgetpolitik. Men återigen blir man besviken. Strävan är alldeles tydligt inte att undersöka i vilken utsträckning de borgerliga partierna har besparingsförslag som regeringspartiet kan ansluta sig till för att därmed uppnå den stramare finanspolitik som behövs för att avlasta penningpolitiken. I stället jämförs de borgerliga partiernas förslag med varandra i syfte att belysa förekommande olikheter. Vi tackar för hjälpen, men den uppgiften är inte svårare än att vi klarar den på egen hand. Och skillnaderna är inte större än att de tre partiernas reservationer angående riktlinjer för budgetregleringen inleds med ett antal identiskt lika grundsatser, som faktiskt säger mer om våra ambitioner på detta område än den suddiga presentationen av regeringens avsikter i finansplanen, Herr talman! I en gemensam borgerlig reservation anges våra riktlinjer för den ekonomiska politiken. I centrum sätts den ekonomiska tillväxt som är en förutsättning för ökad välfärd. Ett grundläggande villkor är en återgång till stabila spelregler, vilket i sin tur är ett förord för mindre politisk inblandning i det ekonomiska livet. Med detta som utgångspunkt gäller det att undanröja dagens tillväxthinder med hjälp av minskade offentliga utgifter, lägre skatter samt avreglering och brytande av offentliga monopol. Sker inte en sådan omläggning av den ekonomisk-politiska kursen, kommer Sverige att slira omkring utefter den tredje vägen med täta dikeskörningar som följd. Och då fortsätter vi obönhörligt att halka efter våra konkurrentländer. I den moderata partimotionen påvisas att Sverige inte längre ligger i topp när det gäller bruttonationalprodukt per invånare. Vi har sedan någon tid passerats av bl.a. Norge och Danmark. I samband med ett möte mellan de nordiska konservativa partiledarna gratulerade jag den isländske statsministern till att även hans land enligt färsk statistik hade tagit sig förbi Sverige. Nu blev kanske lyckan denna gång inte så lång, eftersom jag ser i dagens tidning att Island åter har devalverat. Men den reala tillväxttakten är betydligt högre än i Sverige, och detsamma gäller Finland. Med nuvarande tendenser riskerar Sverige att inom kort ligga sist i Norden. Det här kan låta som något slags tävlan mellan nationer i olympisk anda utan större vikt än vad idrottsliga kraftmätningar kan tillmätas. Men det gäller faktiskt mycket mer än så. Ytterst handlar det om människors välfärd. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer som de moderata ledamöterna i finansutskottet står bakom.

Herr talman! I detta betänkande beskrivs två uppsättningar riktlinjer för den ekonomiska politiken. Den ena uppsättningen kommer från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet gemensamt och den andra från vänsterpartiet kommunisterna. Utskottets socialdemokrater yrkar avslag på dem båda. Någon beskrivning på den politik de själva förordar finns inte. Om riksdagen på sedvanligt sätt följer socialdemokraternas förslag, kommer den ekonomiska politiken därmed att befinna sig i ett vakuum. I avvaktan på att utskottets talesman Arne Gadd eller senare finansministern talar om vad socialdemokraterna vill sätta i stället för det de inte vill ha, vill jag ta upp den ekonomiska utvecklingen från en annan utgångspunkt. I allmänna ordalag vill alla ha ekonomiskt framåtskridande. Framåtskridande innebär nämligen att alla kan få det bättre. På det stadium den svenska ekonomin befinner sig innebär detta en ökad betydelse för tjänstesektorn. Detta för med sig ganska omvälvande förvandlingar av hela den svenska ekonomin. Det krävs betydligt mer av nytänkande, fantasi och idérikedom än den tillväxt vi hittills varit vana vid. Man kan i mera konkreta ordalag utgå från målet full sysselsättning. Om detta är alla partier ense. I dag är läget det att ungefär en tredjedel av de förvärvsarbetande arbetar inom industrin, en tredjedel inom den offentliga tjänsteproduktionen och den återstående tredjedelen inom den privata tjänstesektorn. Enligt de flesta bedömningar ligger den framtida sysselsättningsökningen inte inom industrin. Utvecklingen på kort sikt har varit litet upp och ner, men på längre sikt har det, inte bara i Sverige utan även i andra jämförbara länder, skett en trendmässig minskning av industrisysselsättningen. Den offentliga sysselsättningen har däremot under lång tid successivt ökat. Här kan man knyta an till vad utskottet säger, nämligen att detta har kunnat ske genom kraftigt stigande skatteuttag. Socialdemokraterna säger att denna väg inte längre är framkomlig, eftersom skattetrycket inte kan skärpas ytterligare. Man kan tro eller inte tro att de menar vad de säger - i praktiken tycks det ändå alltid bli stigande skatter. Men så står det ändå i utskottets betänkande. Påståendet att man inte kan öka den offentliga verksamheten därför att skatterna inte kan höjas är faktiskt inte riktigt sant. Skatterna betalar ju inte bara för den egentliga offentliga verksamheten utan också för transfereringarna, som pensioner, barnbidrag, studiemedel, sjukpenning etc. Man skulle kunna tänka sig vissa begränsningar i t.ex. sjukförsäkringen, vilket folkpartiet har föreslagit, just för att kunna satsa mer på sjukvården, men detta motsätter sig socialdemokraterna. Då blir det också så, att den offentliga verksamheten inte kan expandera utan att skatterna höjs. Den del av ekonomin som då återstår är den privata tjänstesektorn. Det blir med andra ord denna del av ekonomin som måste expandera och utvecklas, om man skall få det framåtskridande och den fulla sysselsättning som åtminstone vi i folkpartiet vill ha. Hittills har den privata tjänstesektorn ökat i ungefär samma takt som hela ekonomin. En mycket snabbare expansion skulle vara både möjlig och önskvärd, om man ändrade litet på de regler som styr människors och företags beteende. Detta är vad jag ser som den mest angelägna förändringen i riktlinjerna för den ekonomiska politiken framöver. Läget i dag är alltså att skattetaket begränsar den offentliga sektorns förmåga att sysselsätta fler. Monopolbestämmelser, andra regleringar och höga marginalskatter, som ger upphov till stora s.k. skattekilar, hindrar den privata tjänstesektorns expansion. Socialdemokraterna vägrar att luckra upp några av dessa restriktioner. Därför blir också möjligheterna att åstadkomma expansion och framåtskridande kraftigt beskurna. Att lätta på dessa regler skulle vara en verklig utmaning för svensk ekonomi. Det som driver utvecklingen framåt är ofta viljan hos människor att pröva något nytt, att experimentera för att nå ett bättre resultat. Vi vill alla att det skall bli bättre, och vi vill se om de egna idéerna fungerar. Ordet nyfikenhet ger en bra sammanfattning. Sverige håller i dag — liksom övriga rika länder — på att omvandlas från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Ibland kallas det kunskapssamhälle, informationssamhälle eller något liknande. Om man skall kunna se och utnyttja de möjligheter som ligger i detta tjänstesamhälle, krävs flera förändringar av den ekonomiska politiken. Jag skall nämna några. För det första: Kunskap och informationshantering blir viktigare än råvaror och fysiskt kapital. Det ställer krav på utbildning och forskning. Ett konkret bidrag till detta ligger i det borgerliga förslaget till avveckling av de kollektiva löntagarfonderna, där en stor del av fondmedlen satsas på just forskning. För det andra: Kunskap är internationellt rörlig. Information sprids allt snabbare över världen, och den internationella konkurrensen ökar. Då ökar betydelsen av flexibilitet, förmåga till förnyelse och öppenhet i den egna ekonomin. Konkreta bidrag till detta är avreglering, näringsfrihet och strävan efter ett nära samarbete med EG:s inre marknad både i fråga om varor, tjänster, kapital och arbetskraft. För det tredje: En mer välutbildad arbetskraft ställer högre krav på meningsfulla arbetsuppgifter. Bättre informationssystem på jobbet möjliggör också mer decentralisering av både ansvar och befogenheter. När rutinbetonade jobb försvinner och kunskapsnivån hos de anställda höjs, ökar också möjligheterna att både upptäcka och utnyttja okända och okonventionella kombinationer och samband. Kraven ökar på kundanpassning av många tidigare standardiserade tjänster. Då måste också arbetets organisation förändras så, att de anställdas yrkeskunskaper och kreativitet kan komma till sin rätt. Konkreta bidrag till en sådan utveckling är folkpartiets krav på slopande av offentliga monopol, reformering av offentlig tjänsteproduktion och fler enskilda alternativ. För det fjärde: När individens beteende blir allt viktigare måste regler av olika slag utformas så, att de stödjer det beteende vi vill uppmuntra. De flesta människor stimuleras mer av morötter än av piskor. Ett konkret bidrag till en sådan politik är folkpartiets krav på en kraftig sänkning av marginalskatterna. Herr talman! Hur man än vänder och vrider på debatten om Sveriges ekonomiska utveckling hamnar man förr eller senare i behovet av en skattereform, med kraftigt sänkta marginalskatter, i behovet av större öppenhet och mångfald i den sociala tjänsteproduktionen och i behovet av omfattande avregleringar. Jag blir därför både bekymrad och besviken när jag läser majoritetens motiveringar för att avslå folkpartiets förslag på dessa punkter. Den gemensamma nämnaren för dessa motiveringar är att socialdemokraterna inte tror på den skapande människan. De tror tydligen inte att människors beteende påverkas av politiska beslut om skatter och annat. De tror inte på individernas skapande, förmågan att kunna kombinera och associera idéer från många olika håll. Socialdemokraterna tror inte att skatter, monopol och regleringar påverkar de välståndsbildande krafterna på ett negativt sätt. De villi dag inte ändra på en enda punkt. Med den utgångspunkten kommer den svenska ekonomin att alltmer snävas in i ett regelsystem som motverkar en dynamisk utveckling. Resultatet blir oundvikligen att många spännande nyheter aldrig uppstår, att många initiativ inte tas, att många satsningar inte görs. Den ökade välfärd detta skulle ha fört med sig blir inte verklighet — till men för oss alla. Låt mig ge några exempel. Vi vet att människor är beredda att ta risker, även om vinstchansen är liten, bara behållningen efter skatt är god. Det framgår inte minst av den senare tidens ökande intresse för spelverksamhet av olika slag. Det har faktiskt socialdemokraterna insett, vinsterna i arbetarrörelsens lotteri t.ex. är skattefria. Jag har alltså ingenting emot att människor tar risker och chanser genom att spela på lotteri, men nog vore det bättre om villigheten att ta risker och chanser i högre grad kunde kanaliseras till villighet att våga satsa på en ny utbildning eller villighet att våga satsa på företagande. Med dagens höga marginalskatter blir ett sådant risktagande knappast lönande, det blir helt enkelt för litet kvar efter skatt. Det är det vi i folkpartiet vill ändra på genom att sänka marginalskatten. Majoriteten avslår folkpartiets förslag om en sänkning av marginalskatterna med motiveringen att det finansieras på ett fördelningspolitiskt tvivelaktigt sätt. Majoriteten gillar inte reduceringar i transfereringarna, den gillar inte slopat fackföreningsavdrag, och den gillar inte ofinansierade skattesänkningar. Ingen som läser detta kan undgå att slås av tanken att socialdemokraterna helt enkelt inte gillar en sänkning av marginalskatterna. Denna slutsats styrks också av vad som faktiskt har hänt med de totala marginaleffekterna sedan 1985. De har nämligen stigit. Under åren före 1985 sjönk marginaleffekterna sedan den underbara nattens skattereform genomförts, om än något mindre än avsikten var. Men därefter har de stigit igen. Socialdemokraterna har alltså inte ens klarat att behålla den minskning som de själva var med om att besluta. Vem kan då fästa någon som helst tilltro till att de skulle kunna gå vidare med fortsatta nödvändiga marginalskattesänkningar? Herr talman! Vi vet att både kvinnor och män i Sverige vill ta risker och starta företag, faktiskt kvinnor i något större utsträckning än män. Ungefär 60 90 av alla nya företag startas av kvinnor, främst inom tjänstesektorn och särskilt inom detaljhandeln. Många av de nya företagarna blir företagare för att försörja sig i områden där utbudet av arbetstillfällen är litet, t.ex. i en stor del av den svenska glesbygden. Många av företagarna är pionjärer på nya områden. Dagens nya områden ligger främst inom den sociala tjänsteproduktionen. Det handlar om sjukgymnaster, skolköksföreståndare, fotvårdare, konsulter och mycket annat. Just inom dessa områden där kvinnor oftast arbetar, dvs. inom vård, omsorg och utbildning, finns i dag många hinder för att starta företag. I praktiken är statsbidrag och andra regler så utformade att den offentliga sektorn nästan har monopol på dessa verksamheter. Det fungerar i praktiken med andra ord nästan som näringsförbud för kvinnor och är därtill ett enormt nationalekonomiskt slöseri. Det är det vi i folkpartiet vill ändra på genom att reformera den offentliga sektorn. Tänk om privata företag kunde förmedla kontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare mycket mera effektivt än arbetsförmedlingen. Tänk om det finns nya metoder inom missbruksvården, som är bättre än de som är godkända av socialstyrelsen i Stockholm. Tänk om det finns effektivare sätt att lära barn läsa, skriva och räkna än de som kommer i bruna kuvert från skolöverstyrelsen. Tänk om det finns barnomsorgsformer som ingen politiker har haft fantasi nog att föreställa sig. Tänk om det finns massor av människor, som vill förnya den sociala tjänsteproduktionen, men vill göra det som egna företagare eller anställda i ett litet privat företag. Har vi råd att avstå från den resursen? Har vi råd att avstå från de nya idéer som sådan fantasi skulle tillföra verksamheten? Arne Gadd och hans socialdemokratiska vänner anser uppenbarligen att vi har råd att avstå från denna entusiasm och dessa idéer. Vi i folkpartiet tror tvärtom, vi tror att välfärden blir bättre, om nya uppslag får prövas och många människor får utlopp för sin fantasi. Ett ytterligare tillväxthinder, herr talman, som måste tas bort är dagens byråkrati och regleringsapparat. Detta är ett ständigt återkommande tvisteämne i den ekonomisk-politiska debatten — med rätta.

Det skulle vara intressant att höra Arne Gadd förklara hur kedjan av ökat statligt inflytande över bankerna kan medverka till ökad produktion och ökad export av finansiella tjänster. Vad det handlar om är följande: statliga representanter i bankstyrelserna, statligt godkännande av ordförandena i affärsbankernas styrelser och nu tydligen begränsning av det privata ägandet i bankerna. På vilket sätt, herr Gadd, kan dessa regler bidra till att Sverige kan delta bättre på den mycket expansiva internationella marknaden för finansiella tjänster och där få en ökad export? Sanningen är ju den motsatta, dessa statliga ingrepp hämmar expansionen och motiveras främst av socialdemokratiska önskemål om ökad makt. Herr talman!

Arne Gadd och jag har debatterat regeringens kvartalspolitik tidigare här i kammaren — det bli faktiskt bara värre och värre! Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 5,9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22 och 25.

Herr talman! Finansplanens budskap är att svåra problem kvarstår i den svenska ekonomin samt att regeringen inte har någon egen politik för att lösa de problem som står för dörren. Regeringen nöjer sig med att vädja till andra aktörer på den ekonomiska arenan — främst parterna på arbetsmarknaden. Oljekris och internationell lågkonjunktur påverkade svensk ekonomi i slutet av 1970-talet. Under senare år har i lika hög grad högkonjunkturen och effekterna av 1981 och 1982 års devalveringar samt smygdevalveringar som en följd av dollarfallet varit dominerande faktorer. Vad som nu måste ske är att vi formar en långsiktig politik, där centrala välfärdsmål kan hävdas utan tillgång till de senare årens draghjälp. Det finns skäl för den hotbild som finansministern målar upp i finanspla-]| nen. Den politiska uppgiften är att röja väg för en bättre utveckling än vadj som följer av ett för högt kostnadsläge i förhållande till omvärlden. Tyvärr verkar det ibland som om den allmänna opinionen vant sig vid att] Sverige har högre inflation än våra konkurrentländer. För ekonomin är detj inte möjligt att vänja sig. Kalla fakta säger att om svenska varor blir relativt] sett dyrare förlorar dessa varor konkurrenskraft både på den internationell marknaden och här hemma. Det är i ett sådant perspektiv som bycsbalanan skenar i väg. Därför är det viktigt att den ekonomiska politiken lyckas också i sin lönepolitiska del. Det måste trovärdigt kunna deklareras att för höga löneökningar inte kommer att pareras genom devalveringar. En fast växelkurs måste vara enl norm för den ekonomiska politiken. Finansoch penningpolitiken måste syfta till att understödja den fasta växelkursen. Politiken skall inriktas mot att nå regional balans. Härigenom minskar de överhettning som finns i vissa regioner. Överhettningssymtom och löneglid+ ning är i dag störst inom storstadsområdena. En sänkt skatt på maten genom en differentiering av momsen är en refoi som har brett stöd bland löntagarna. En sådan reform kan skapa ord förutsättningar för lägre löneökningar. Arbetsgivaravgifterna får inte höjas, utan skall helst sänkas för att håll nere vårt kostnadsläge. Den samhällsekonomiska ramen för lönekostnads: ökningarna får inte intecknas av staten, utan måste oavkortat ges al avtalsparterna. En framtida skattereform måste innebära marginalskattesänkningar sämd minskad statlig skatt för låginkomsttagare. Vi kräver också en minskning a de marginaleffekter som skatteskalan och inkomstprövade bidrag tillsam mans kan ge upphov till. En ensidig marginalskattesänkning i de högsta inkomstskikten skulle dock skapa stora fördelningspolitiska spänningar på arbetsmarknaden med kompensationskrav som följd. En marginalskattesänkning måste därför kombineras med fördelningspolitiska insatser. Tillväxttakten i den offentliga konsumtionen måste begränsas för att ge utrymme för reallöneökningar. Skattetrycket får inte öka, utan bör i stället minska på sikt. En samordning av olika avtalsperioder bör ske också fortsättningsvis. Konkurrensen mellan arbetstagarorganisationerna ökar kraftigt när avtal som sluts påverkar avtal som kommer att ingås längre fram. Överlappande avtalsperioder förhindrar också att en effektiv antiinflationspolitik kan föras. Långsiktiga avtal bör i större grad eftersträvas för att skapa en stabilare situation. Arbetslöshetsförsäkringen bör bli obligatorisk. Utformningen bör ske så att parterna på arbetsmarknaden stimuleras att ta hänsyn till de kostnader för arbetslöshet som för närvarande inte påverkar dem men ändå uppkommer, bl.a. genom deras agerande. Det får heller inte vara så att löneförhandlingar leder till resultat i strid med politiska beslut. Höjda löner för poliser och lärare får inte leda till färre poliser och lärare. Höjd lön får alltså inte påverka de politiska beslutens innehåll. För oss i centerpartiet är det självklart att peka på de inhemska obalanserna med överhettning och hög arbetslöshet som motpolerna i arbetsmarknadsoch den regionala balansen. Detta gäller för det första regionalt. Allt större skillnader mellan regioner och allt svårare överhettningsproblem i koncentrationsområden skapar problem för människor och ekonomi. Köerna på bostadsmarknaden och i trafiken, miljöproblem — t.ex. vad gäller luft och buller, kris i vården och omsorgen är frågor som inte kan lösas utan en bättre regionalpolitik. Brister på arbetsmarknaden och uttunnad service är andra regioners problem. Den överhettade arbetsmarknadens löneglidning smittar av sig. Den leder till att människor med specialistkompetens flyr från glesbygd lika väl som alltför många av dem som arbetar med vård och omsorg i storstad söker sig till andra sektorer. Den socialdemokratiska regeringen går t.o.m. så långt att den försöker skapa en bild av att ha lyckats bemästra arbetslöshetsproblemen. Detta gör man trots att ett av länen, Norrbottens län, har 4,75 96 arbetslöshet. Fyra län har mer än 3 26 arbetslöshet i februari. Vad säger egentligen socialdemokraterna och finansministern till människorna i Pajala där man har 9,5 96 arbetslöshet, i Kiruna där man har 7,5 Io arbetslöshet, i Haparanda där arbetslösheten är 7,4 90 , i Ljusdal där den är 5,0 90 och i Torsby där den är 4,9 96? Är detta verkligen att ha lyckats med att nå full sysselsättning? För det andra gäller det att komma till rätta med orättvisorna mellan människor. Den nuvarande strukturen leder till kompensationstänkande. En skattereform enbart för höginkomsttagare är därför utesluten. Insatserna på det sociala området måste ha en grundtrygghetsinriktning. För det tredje gäller det att skapa mer rättvisa villkor mellan stora och små företag. Att småföretagare och egenföretagare betalar mer i skatt än stora företag innebär totalt sett en förlust för den svenska ekonomin. Utvecklingsmöjligheter tas inte till vara. Alla goda idéer kan inte realiseras. Samtidigt som vi tar oss an dessa problem måste vi också lägga en god grund för en stabil, varaktig och nyttig tillväxt i den svenska ekonomin. Tillväxt genom resursförstöring är inte välståndsskapande. Välstånd kan skapas enbart om vi lär oss nyttja resurserna medan de ingår i ett kretslopp. Miljöpolitiken måste därför ges en central plats i den ekonomiska politiken. Miljöpolitik är inte belastande utan varaktigt tillväxtbefrämjande. Ökad kunskap ger förutsättningar för varaktig tillväxt i ekonomin. Centerpartiet ser grundskolan, gymnasieskolan, högskolorna och universiteten —- inte minst de mindre högskolorna — som viktiga motorer i den svenska ekonomin. De representerar svensk industris möjligheter till den förnyelse och utveckling som är nödvändig för att vår industri skall kunna hänga med i den internationella konkurrensen. Här finns också viktiga förutsättningar för den regionala utvecklingen. En annan förutsättning för en varaktig tillväxt är sparandet. Från centerpartiets utgångspunkter är regeringens sparpolitik inget annat än ett misslyckande. Trots de påkostade sparkampanjer som spardelegationen också nu ägnar sig åt riskerar hushållssparandet att även i fortsättningen visa underskott. Jag är personligen glad över att jag lämnade spardelegationen för ett år sedan så jag slipper ta ansvar för den miljonrullning som nu pågår genom en annonsering, vars resultat vi inte känner till. Det är genom hushållens sparande vi får resurser för investeringar och samtidigt kan skapa förutsättningar för ett decentraliserat ägande. Med löntagarfonder och negativt hushållssparande går utvecklingen åt fel håll. Det är kring rättvisa villkor och en varaktig ekonomisk tillväxt som centerpartiet bygger sin ekonomiska politik. Det är orimligt att enskilda människor skall betala dyrt för koncentrationen i form av bostadsbrist, långa trafikköer osv. Därför föreslår centern att en investeringsavgift för lokaler införs i de överhettade regionerna. De resurser som därigenom skapas skall användas till hjälp och stöd för människorna i dessa regioner. Det är också angeläget att vi snarast får fram en samlad syn på statens lokalförsörjning. Här krävs krafttag eftersom detta är en kostnadskrävande del av den offentliga sektorn. Centern föreslår ett särskilt stimulansbidrag för byggande av ungdomsbostäder. Vi räknar med att 5 000 ungdomsbostäder skall kunna ställas i ordning på ett år till en kostnad av 150 milj.kr. Vi hoppas nu att andra partier i riksdagen är beredda att på allvar ta itu med ungdomarnas bostadsproblem och ställa upp bakom de krav som centern har ställt. För regionalpolitiken är det nödvändigt att bygga vägar, järnvägar och telekommunikationer så att de främjar en decentralistisk utveckling. De signaler som vi hörde inför förarbetena till den trafikpolitiska propositionen visar att propositionen har fel inriktning. Det har varit signaler om att stora delar av Sverige är och skall förbli avfolkningsbygder. Det är inte centerpolitik. Man får ibland en känsla av att vissa statliga myndigheter har en karta över bara halva Sverige. Centerns politik är att satsa på vägar, vägunderhåll och en utveckling av järnvägen till en hela svenska folkets järnväg. Vi föreslår att staten omdisponerar sina resurser och sitt kapital på den punkten. Staten bör sälja den del av företag och tillgångar som bättre kan skötas av andra. Då frigörs resurser som gör det möjligt att utveckla infrastrukturen med regionalpolitiska förtecken. Här liksom på andra områden är det av avgörande vikt med stabila spelregler för ekonomin. Avreglering är en bra metod. Ta bort valutaregleringen och var inte klåfingrig när det gäller prisregleringen! Kompetens och kunskap är utvecklingens motor. Därför är det nödvändigt att satsa på de små högskolorna. Då får vi en grund för utveckling i alla regioner, och vi får inte den våldsamma koncentrationseffekt som en satsning på några få, stora högskolor innebär. För att klara framtidens industripolitik är det också angeläget att vi är med och utvecklar morgondagens teknik. Kunskap om högteknologi är en av förutsättningarna för att en liten nation som Sverige skall kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. Eftersom finansministern är närvarande kan jag ge ett exempel som är belysande för den konservativa industripolitik som regeringen just nu för. Jag tänker på rymdpolitiken. Sverige har haft ett förhållandevis starkt engagemang i det europeiska rymdsamarbetet , som vår svenska industri haft stor nytta av. Det har gett oss erfarenhet och brett samarbete ute i Europa. Det har dessutom varit av regionalpolitisk vikt, t.ex. för Kiruna. Den socialdemokratiska regeringen minskar nu denna verksamhet. Vårt engagemang ute i Europa inom rymdsamarbetet intar nu jumboplats tillsammans med Irlands. Den socialdemokratiska regeringen har ett stort ansvar för att förklara sin konservativa hållning, särskilt i en tid då vi borde ta vara på alla tillfällen för att stärka samarbetet med det övriga Europa. I detta sammanhang vill jag också peka på hur investeringsfonderna används som ett instrument för koncentration — vi har en särskild reservation om detta. All erfarenhet visar att det är de stora företagen som kan utnyttja investeringsfonderna. De regionala styreffekterna är ganska marginella. Det kan t.o.m. vara så i vissa områden i skuggan av stödområdena att investeringsfonderna blir rent destruktiva, och vi har i vår reservation påtalat att man måste ha en god generositet för utsatta regioner i stödområdenas närhet. Marginalskatterna måste sänkas. Men det kan inte ske oberoende av andra skattepolitiska åtgärder. Skattepolitiken måste vara ett instrument för rättvisa också efter marginalskattesänkningen. Centern ser skattepolitiken som en helhet, där rättvis kommunalskatt, sänkt matmoms och marginalskatt och sänkt statlig skatt för låginkomsttagarna skall ses i ett sammanhang. Ingen kan väl vara nöjd med en situation, där det kan skilja 7 kr. per hundralapp i kommunalskatt mellan kommun med låg och kommun med hög utdebitering. Det innebär också 7 90 skillnad i marginalskatt för människor som bor i de olika kommunerna. Lösningen på detta är en effektiv kommunal skatteutjämning. Regeringens förslag löser inte dessa problem. Det blir Sydoch Mellansveriges fattigaste kommuner som får betala med en försämrad skatteutjämningseffekt i regeringens förslag. Centern accepterar inte att man sänker garantini vån från 102 till 100 96 i skatteutjämningssystemet. Konkret innebär vårt förslag möjlighet till lägre kommunalskatt för människorna i dessa kommuner. Långsiktigt är det rimligt att se en utveckling av statens relationer till kommunerna så, att de specialdestinerade statsbidragen — bortsett från dem till skolan — successivt avvecklas och ersätts med ett enhetligt statsbidrag med skatteutjämningseffekt. Målet måste vara att samma service skall kosta lika mycket för människorna i alla Sveriges kommuner. Med samma service skall kommunalskatten vara lika hög. Men dit verkar vägen vara ganska lång. Sverige har världens högsta skatt på mat. Det drabbar orättvist. Det drabbar särskilt de familjer där en stor del av inkomsten går till mat. Det är barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare. En sänkt skatt på maten har betydande stabiliseringspolitiska fördelar. Sänkt matskatt leder inte till kompensationstänkande. Sänkt skatt på maten är någonting som löntagarorganisationerna har visat intresse för och varit positiva till. Det finns en bred opinion i Sverige för sänkt skatt på maten. Varför inte ta vara på den opinionen som ett sätt att lösa upp knutar i ekonomin och komma fram till en vettig nivå på avtalsrörelsen? Vi tycker att det är rimligt att betala sänkt matmoms genom att höja momsen på andra varor, såsom kapitalvaror, hemelektronik och andra sällanköpsvaror. Allmänt sett har Sverige en generös företagsbeskattning. Den generositeten gäller dock inte småföretagare och egenföretagare. All statistik visar att de betalar mer i skatt än de stora företagen. Detta är orättvist, orimligt och fel. Byråkratin drabbar också ofta de mindre företagen hårt. Det är nödvändigt att ge de små företagen rättvisa villkor för att de skall kunna konkurrera, utvecklas och ge sitt bidrag till Sveriges ekonomiska framtid. Därför har centern föreslagit förändrade regler när det gäller arbetsgivaravgifter för småföretagen. Vi vill slopa egenföretagares arbetsgivaravgifter för det första basbeloppet. Det gäller samtliga avgifter. Vidare tycker vi det är rimligt att sänka sjukförsäkringsavgiften med motsvarande 5 Yo till en lönesumma upp till en halv miljon. Med de här åtgärderna skulle småföretagare, egenföretagare, kulturarbetare m.fl. få en skattesituation som är mera rättvis i förhållande till andra grupper och andra företag. Skatter och avgifter skall användas för att styra rätt i ekonomin. Vi förordar införande av en särskild svavelavgift för att minska de försurande utsläppen. Skatteinstrumentet måste användas mera aktivt på energipolitikens område. Om vi skall avveckla kärnkraften, varför är då kärnbränslet, uranet, den energikälla som inte beskattas? Centern vill införa en särskild uranskatt som stöd för kärnkraftsavvecklingen. Det är riktigt att gå vidare på område efter område med skatter och avgifter på miljösidan. Då kan man lätta på skattetrycket på annat, t.ex. på arbete. Miljöskatter och avgifter är inte någon långsiktig finansieringskälla, men den är tillräckligt långsiktig för att en omställning skall vara möjlig. Det gäller att styra rätt om man skall få resurser för att bygga en bra framtid. Det var förresten intressant att höra häromveckan hur man resonerar inom Svenska Fläkt. Där sade man, i samband med den affär som ASEA aviserade, att hårda miljökrav var en tillgång för ett miljöföretag. Det ökade deras marknad och deras möjligheter. Det är på det viset vi kan se positivt på möjligheterna för svensk industri. Om vi skärper våra krav här hemma, kan våra miljöföretag fortsätta att vara i spetsen i den internationella utvecklingen. På den socialdemokratiska partikongressen gjorde statsministern skolan till ett huvudnummer. Det var bra. Där kom det också löften. Vi har ännu inte sett några konkreta förslag här i riksdagen. Så sent som förra våren avvisade socialdemokraterna centerns förslag om särskilt stöd för att förbättra läromedelssituationen i skolorna. Nu finns chansen att stödja ett sådant förslag. Vi föreslår vidare att elevantalet i klasserna sänks till 25 i alla klasser i grundskolan. Det innebär att man kan ha samma klassindelning genom hela grundskolan och inte behöver arbeta med olika delningstal. Det finns effektivitetsvinster och kvalitetsvinster att hämta med en sådan åtgärd. Löntagarfonder styr fel. De styr mot ett centralistiskt ekonomiskt system. Det blir de centrala institutionerna som får bestämma om den ekonomiska utvecklingen. I stället borde man styra i riktning mot ett ökat personligt ägande. Då kan de enskilda människorna påverka sin egen situation och ha ett direkt ägande i företagen. Vårt förslag att avveckla löntagarfonderna och därigenom stimulera ett sparande från hushållens sida skall ses som en helhet. Varje medborgare har möjlighet att sätta av en hundring i månaden från nu och två år framöver. Därigenom kan alla få del av den sparstimulans som vi lägger in i löntagarfondsavvecklingen. Därutöver reserverar vi resurser för forskningsarbete, t.ex. på miljösidan, vilket också tryggar en varaktig tillväxt i svensk ekonomi. Personliga investeringskonton skulle kunna bli en viktig källa för utveckling av den svenska ekonomin i decentralistisk riktning. Vår idé är att det skall vara möjligt att avsätta medel motsvarande ett halvt basbelopp per år för personliga investeringar. Detta skulle möjliggöra ett personligt sparande för boende, för studier, för pensionstrygghet eller till kapital för företagande. Den största reform som vi i centern inrymmer i vårt budgetalternativ är förslaget om beskattat vårdnadsbidrag till alla familjer med barn i förskoleåldern. Förslaget innebär 15 000 kr. per år och barn som beskattat vårdnadsbidrag, en motsvarande avdragsrätt för barnomsorgskostnader och en justering av statsbidraget till barnomsorgen med 12 000 kr. per barn och heltidsplats. Detta är en reform som ger bättre valfrihet för barnfamiljerna när det gäller att välja omsorg. Det ger rättvisa åt familjer att det finns olika val, och förslaget ger rättvisa åt olika regioner. Detta är en efterfrågad reform, som det nu finns möjlighet att få igenom i riksdagen om vi får ett tillräckligt brett stöd. Vi finansierar det här förslaget dels genom förändringar av statsbidragssystemet och genom de pengar som kommer tillbaka skattevägen, dels genom att sänka schablonavdraget från 3 000 till 2 000 kr. Vidare yrkar vi avslag på förslaget om ersättningar till kommunerna för utebliven företagsbeskattning och garantibeskattning. Ännu så länge står regeringen utan förslag på familjepolitikens område. Det enda besked barnfamiljerna har fått är att pensionärerna skall komma före. Vi har hört de senaste dagarna att pensionärerna eventuellt skall få någon kompensation. Vi får se vad det blir av det i verkligheten. Vi förvånades när regeringen i fjol föreslog att friåret i sjukvården för pensionärer skulle slopas från den 1 januari 1988. Centern motsatte sig det förslaget. Regeringen insåg sedan att ett slopat friår inte skulle göra sig särskilt bra i den socialdemokratiska valrörelsen. Därför beslöt man skjuta ikraftträdandet till den 1 januari 1989. Vi motsätter oss att man lägger denna börda på de pensionärer som behöver mycket sjukvård under en längre tid. En annan fråga där socialdemokraterna inte är klara i sina besked är den som gäller ålderdomshemmens framtid. Jag tror att vi förra våren lyckades åstadkomma en sinnesförändring i socialdemokratin. Socialdemokraterna hade till att börja med uppfattningen att ålderdomshemmen skulle bort, men sedan fick vi mer positiva uttalanden. Det skulle vara möjligt att införa statliga lån för upprustning — för att ta ett konkret exempel. Men fortfarande kvarstår frågan om statsbidrag till personalen på ålderdomshem skall kunna utgå på samma sätt som statsbidrag till personalen på servicehus. Om inte den frågan får en positiv lösning har inte ålderdomshemmen en chans att överleva. Då försvinner ett eftersökt boendealternativ och många av våra äldre förlorar i valfrihet vad gäller boende och livskvalitet. En ytterligare fråga som gäller de äldre: När tänker regeringen röja undan den sista orättvisan mot undantagandepensionärerna? De senaste åren har vi tagit bit för bit, men fortfarande finns det några tusen pensionärer, mest äldre småföretagare, som står utan möjligheter till pensionstillskott. De får nöja sig med enbart folkpension. Det är orimligt och orättvist. Det visar att intresset för grundtryggheten från regeringspartiet inte är lika starkt som det varit tidigare. Vi har från centern fogat en reservation till betänkandet om just den fördelningspolitiska inriktningen. Vi ser att det fortfarande finns stora brister i det svenska folkhemmet. Socialdemokraterna är inte alltid längre de som slår vakt om de sämst ställda grupperna. Inkomstbortfallsprincipen styr i stället det mesta. Den kritiken kommer också ofta från arbetarrörelsens led. Arbetarförfattaren Karl Rune Nordqvist talade i en intervju i tidningen Impuls i förra veckan om Det fuskbyggda folkhemmet. Är det vad svensk arbetarrörelse har uträttat då det gäller grundtryggheten — ett fuskbygge? Herr talman! Finansdebatten skall vara en debatt dels om ekonomiskpolitiska strategier, dels om budget och budgetbalanser. I den senare delen är finansdebatten numera närmast omöjlig. Med facit i hand ser vi att Feldts budgetsaldon genom åren inte ens varit kvalificerade gissningar. Det är främst beroende på att Feldt sedan han blev finansminister sammanlagt har räknat fel på ca 37 miljarder kronor. Jag konstaterar att finansutskottets socialistiska majoritet med tystnad har accepterat detta år efter år. Vi har eftersträvat att inrymma våra reformer i samma ekonomiska ram som den regeringen har använt för sina förslag. Vi gör det genom omfattande omfördelningar. Det gäller inom momssystemet, där vi gör en total omfördelning, och inom arbetsgivaravgiftssystemet — för att ta två exempel. Vi gör det också genom vårt förslag om uranskatt och svavelavgift, kombinerat med möjliga skattesänkningar på den kommunala sidan och marginalskattesänkningen redan 1989. Vi föreslår ökade inleveranser från de statliga företagen och verken. Det är rimligt att de ger en marknadsmässig förräntning på det kapital som de har att förvalta. Vi föreslår besparingar genom sänkt statsbidrag till A-kassan. En karakteristik av finansplanens ekonomisk-politiska strategi blir att regeringen vädjar om hjälp i det korta perspektivet och är helt utan visioner i det längre. Man skall inte förneka att Kjell-Olof Feldt i vissa avseenden gör ett ganska bra hantverk, men han och regeringen förmår ändå inte ge ledning för den ekonomiska utvecklingen, sedd i ett längre perspektiv. Det är därför som ekonomiskt svagare regioner får sitta emellan, det är därför som människor med svag ekonomi kommer i kläm och det är därför som miljöfrågorna möts med mer prat än handling. Det är också därför som vi behöver ta nya tag med en ny politik och det är därför vi behöver ha en ny regering. Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer i finansutskottets betänkande som bär mitt och Rolf Kenneryds namn.

Herr talman! Jag skall under mina 20 minuter försöka beskriva det alternativ i den svenska politiken som vänsterpartiet kommunisterna står för. Förutom de mer långsiktiga förslagen, som vi ställer för att lägga grunden för en förändring av vårt samhälle, anser vi att det nu är hög tid att genomföra vissa viktiga reformer som inslag i en mer rättvis fördelningspolitik. Vi tar också — det vill jag säga inledningsvis — fullt ut avstånd från den tvångströja på fackföreningsrörelsen som lönetaket om 4 96 innebär. Vi anser att detta tak är ett ingrepp som begränsar den fria förhandlingsrätten och att det på den offentliga sidan innebär att man skjuter över ansvaret på de anställda, som många gånger har att välja mellan en som de upplever — vilket ofta också är riktigt - nödvändig löneökning för många låglönegrupper och en begränsning av verksamheten. Jag menar att detta ansvar borde tas av politikerna i stället för att genom ett lönetak skjutas över på de anställda. Herr talman! Innan jag går in mer i detalj på dessa och andra saker, måste jag säga att det verkligen märks att det är valår i år. De borgerliga partierna gjorde för någon vecka sedan bekant för allmänheten att de enat sig i en gemensam reservation om den ekonomiska politiken. De borgerliga vill tydligen få folk att tro att de utgör något slags alternativ till socialdemokratin. Den borgerliga pressens ledaravdelningar var inte sena att kommentera och med glädje vidarebefordra dessa påståenden om en enig borgerlig ekonomisk politik. Utifrån vänsterpartiet kommunisternas synsätt är frågor som arbetstidsförkortning, arbetsmiljö, orörd natur och en ekologiskt inriktad ekonomi viktiga mål för den ekonomiska politiken. På samma sätt är det med fördelningspolitiken och den regionala utjämningen. Frågan hur och inom vilka områden den ekonomiska tillväxten skall ske hör också dit. Centerpartiet börjar tala om samma saker som viktiga för den ekonomiska politikens utformning, och jag vill ta upp detta. Det visar sig att man inte kan få med de andra borgerliga partierna på detta, utan centerpartiet tvingas göra en egen extra reservation för att få fram sådana här viktiga saker till omröstning i riksdagen. Längre än så sträckte sig alltså inte den borgerliga enigheten. De för framtiden kanske allra viktigaste frågorna i den ekonomiska politiken tvingas man ställa utanför! För vpk hör dessa frågor till den ekonomiska politikens område, och man kan inte, enligt vårt sätt att se, föra en ekonomisk politik utan att vara överens också om dessa saker. Därför vill jag fråga främst centern: Hur länge skall ni lura er själva och väljarna att de borgerliga partierna utgör ett alternativ? Har de ekologiska sambanden den betydelse som ni vill göra gällande i debatten, eller kan ni tänka er att föra en ekonomisk politik tillsammans med de andra borgerliga partierna? Det är en omöjlig motsättning som måste redas ut. Jag vill nämna detta därför att det måste tas fram i en sådan här debatt. Herr talman! Om regeringens ekonomiska politik och dess eftergifter gentemot kapitalägarnas krav på allt högre vinster finns mycket att säga. Industriägarna har vunnit mest på regeringens ekonomiska politik. Löntagarnas andel av kakan har minskat i motsvarande grad. Industriägarnas andel av förädlingsvärdet i industrin har mer än fördubblats på tio år. Aktievärdena har mångdubblats, och de spekulativa inslagen i ekonomin har ökat. Dessutom har utlandsinvesteringarna ökat mycket kraftigt under 80-talet. Hushållens disponibla inkomster har under ett decennium, mellan 1975 och 1985 — trots att reallöneförluster har förekommit — kunnat hållas uppe något så när genom en ökad arbetsinsats. Bl. a. har många kvinnor ökat sin arbetstid. Reallönerna har, om man ser till individernas löner och möjligheter att försörja sig, ökat först under de senaste åren, 1986-1987. Men om regeringens lönetak nu håller, om resultatet av avtalen blir mindre än 4 96, kommer det återigen att innebära reallönesänkningar, enligt trovärdiga beräkningar. Kritiken mot fördelningspolitiken formulerades mycket konkret av en metallarbetare som jag talade med vid ett arbetsplatsbesök på en av de större exportindustrierna. Han sade: 1982 — när den tredje vägen introducerades — fick vi lära oss att hålla igen lönerna för att det skulle bli stora vinster att investera av. Nu — när börsvärdena rasade i höstas — får vi lära oss att hålla igen, för annars kan det bli sämre vinster och sämre tider. Hur skall de ha det? När skall vi få ut någonting? När skall vår andel av värdeökningarna kunna räknas oss till del? Vi diskuterade detta bl.a. mot bakgrund av att många lågavlönade kräver stora lönehöjningar och att det är en väldig oro på arbetsmarknaden med anledning av detta. Denne metallarbetare hade naturligtvis rätt. Regeringen fortsätter på den inslagna vägen. Man fixerar sig vid lönerna och deras utveckling, sätter lönetak på den offentliga sidan och hoppas att det skall gälla och vara normgivande för hela avtalsområdet, men släpper samtidigt fram enorma chefslöner, överger den solidariska lönepolitiken och släpper medvetet fram rekordvinster i näringslivet. Utifrån detta läge bedriver regeringen en ekonomisk-politisk argumentation och en kampanj mot rättvisa löneökningar, med motivet att efterfrågan ökar för snabbt och att lönerna orsakar inflation. Vpk:s svar på detta är att en rejäl omfördelning av efterfrågan är både önskvärd och nödvändig. Kan man inte acceptera det finns det över huvud taget inget hopp för de sämst ställda. Skall de aldrig få en förbättring, med hänvisning till att det ökar efterfrågan totalt i samhället? Lönernas minskade andel av förädlingsvärdet, som också har räknats fram av SCB och finansdepartementet, motsäger talet om att lönerna skulle vara inflationsdrivande. Vänsterpartiet kommunisterna anser därför att det nu är hög tid att genomföra en del viktiga reformer, som vi har föreslagit i motioner till årets riksdag. Vi menar att den omfördelning som har pågått under mer än tio år från de vanliga löntagarna till kapitalägarna nu måste ersättas av en politik som ger tillbaka till dem som har förlorat. Det skulle föra för långt att göra en uppräkning av alla de förslag som vi har lagt fram, men några kan nämnas som är principiellt viktiga. Vpk vill utveckla den gemensamma sektorn mer än vad de andra partierna vill. Vi vill satsa på vård, omsorg och utbildning i första hand. Barnomsorgen måste ges resurser att byggas ut, så att den motsvarar de fina målsättningarna. Föräldraförsäkringen skall enligt vår mening byggas ut till 18 månader, och pensionärerna skall i våra förslag få den kompensation för devalveringen som utlovats. I går sades det i nyhetsprogrammen att regeringen i dag kommer att presentera ett förslag i den riktningen. Jag tror att det blir så med flera av de förslag som vi har lagt fram i vår budget under våren, att det undan för undan kommer förslag från regeringen på samma områden. Det är plågsamt att notera att det måste till enorma opinionsstormar, i detta fall från pensionärerna, och ett starkt tryck ute i samhället för att regeringen skall förmås föreslå dessa nödvändiga reformer. Genom att regeringen inte redovisade i januaribudgeten vad man tänkte göra blir det mycket svårt att jämföra de olika partiernas förslag och ställa dem mot regeringens. Det finns utrymme för viktiga reformer, och de bör genomföras. Skattepolitiken är en viktig ingrediens i en politik för rättvisa och utjämning, och den diskuteras så gott som alltid. Inte minst de borgerliga partierna försöker göra skattepolitiken — sänkta skatter — till en viktig valfråga. Vpk:s skattepolitik är inriktad på att minska bördorna för lönearbetare, barnfamiljer och pensionärer samt att öka skatteuttaget från stora inkomster, förmögenheter, bolagsoch spekulationsvinster och aktieomsättning. Det är en rättfärdig skattepolitik. Det talas ofta i debatten om att skattetrycket inte får öka, men det talas alldeles för litet om hur skattetrycket är fördelat. Kommunalskatten är en av de tyngsta skatterna, eftersom den är procentuellt lika för alla, i jämförelse med den lilla andel statsskatt som finns kvar och som är progressiv. Jag noterar från dagens debatt det moderata missnöjet med att vi kommunister har medverkat i en politik som i år inte tar något ytterligare från kommunerna, som inte begränsar transfereringen till kommunerna. Moderaterna är alltså missnöjda med att kommunerna kan få en rimlig ekonomisk utveckling och på så vis hålla tillbaka kommunalskatter och avgifter som är så tunga för vanligt folk. Jag kan säga till de borgerliga att vpk kommer att fortsätta strävandena att i varje läge föra en politik som gynnar en skattepolitik som drabbar rättvist. I det ligger att kommunerna inte skall plågas ekonomiskt. En ändring av skatterna måste alltså innebära att man inriktar sig på att lindra trycket på kommunaloch landstingsskatter och att matmomsen slopas. I förlängningen behövs det en produktionsskatt, som tas ut direkt i produktionen, och en statskommunal enhetsskatt, som är lika för alla kommuner. Därmed kommer jag in på frågan om matmomsen, som centern numera också tar upp — det är värmande att höra att ett annat parti gör det. Men medan centern och vpk diskuterar finansieringen av slopad matmoms för att utfallet skall bli bra, måste jag konstatera att motviljan mot reformen bland de andra partierna är kompakt och närmast oförståelig. Matpriser och hyror ökar mer än andra priser. Så har det varit under lång tid, och av det skälet vill vi att matmomsen snarast slopas. Skatten på maten är fördyrande och orättvis. Redan nu kan regeringen i årets budget gå oss till mötes genom att öka livsmedelssubventionerna och inte genomföra det som man har föreslagit, dvs. att med stöd av moderaterna minska subventionerna på mjölken, vilket naturligtvis medverkar till att höja matpriserna och inte sänka dem, vilket är angeläget. En kamp mot de ständigt ökande — och mer än andra priser ökande — matpriserna kan inte föras genom en medveten höjning av dem, som regeringen har föreslagit. Det är helt oacceptabelt. Vpk:s ekonomiska politik har en utgångspunkt i rättvisefrågorna: Rättvis fördelning av ekonomiska resurser. Rätten att bestämma över sitt eget liv utan att underkasta sig kapitalmakt och överhet. Rätten att utvecklas och förädlas som människa genom tillgång till utbildning och kultur. Rätten att vårda sin hälsa, att få tillgång till bra och snabb vård. Rätten till god arbetsoch livsmiljö. Detta är viktiga rättvisefrågor som är oerhört intimt sammanknippade med ekonomisk politik. När det gäller budgeten för året har vi från vpk föreslagit inkomster som täcker utgifterna. Som vanligt har det gjorts försök att räkna sönder våra förslag, trots att man vet att de egna siffrorna inte är säkrare än våra. Naturligtvis är det också ett försök att komma ifrån den debatt om nödvändiga reformer och rättvisa som vi vill föra. Nu kan man inte längre peka på ett stort budgetunderskott, nu måste man försöka hitta på något annat argument för att stå emot trycket från oss. Jag tycker, herr talman, att en ekonomisk debatt naturligtvis skall handla om budgeten och det förslag som läggs fram för året, även om inte allt kan redovisas. Men det är också mycket viktigt att litet fler framtidsfrågor kommer upp. De är en viktig del av den ekonomiska politiken, men alltför ofta ställs de åt sidan. Vi kommunister anser att det är viktigt med ett litet längre perspektiv — både bakåt och framåt. Man bör ibland blicka tillbaka för att bättre kunna se vad som har hänt och förstå vad som händer i nuet. Det korta perspektivet, budgetårsperspektivet, fördunklar ofta. Vi kan inte se vart vi är på väg. Men vi kan lära av det vi ser om vi gör en liten återblick, och då kan vi lägga förslag som också är framåtriktade. I detta litet längre perspektiv bakåt kan vi se hur avregleringar inom ekonomin banat vägen för marknadskrafterna. Den förda ekonomiska politikens huvudinriktning, säga vad man vill om den i övrigt — jag vet att Arne Gadd, finansministern och andra socialdemokrater kommer att dra fram väldigt många saker som de tycker att de har förbättrat — är ett befästande av kapitalismen och ett bevarande av nuvarande maktförhållanden. Det är odiskutabelt. Transnationaliseringen ökar snabbt. Hotet mot vårt lands ekonomiska självbestämmande ökar. De regionala problemen förstärks. Koncentration av makt och ägande pågår, samtidigt som den regionala koncentrationen och ojämlikheten tilltar. Förslitning av de arbetande, minskad löneandel av den s.k. kakan, omflyttningar och rotlöshet, bostadsköer och trafikproblem, ökad maktlöshet och mindre möjlighet att påverka sin egen livssituation följer också med en förstärkt kapitalism. Så också här i vårt land. Den ekonomiska krisen lurar runt hörnet och fordrar snara åtgärder. Propagandan för att sabotera beslutet att avveckla kärnkraftenäri full gång från kapitalstarka intressen med en överlägsen informationsmakt. Anpassning och underkastelse till EG presenteras som en förmån och en nödvändighet i dagens ekonomiska debatt. Här kommer jag till en annan, i och för sig liten, sak som har anknytning till det centerns talesman sade. Människor som lever under små ekonomiska förhållanden har lockats att inteckna framtiden via dyra lån, till det man förr i tiden skulle ha kallat ockerräntor. Men åt den som har skall varda givet. Då passade centertalaren på att säga att de var glada att de slapp ta ansvar för spardelegationen, dess arbete och den annonskampanj som pågår. Jag vill säga att det är en alldeles fantastiskt bra annonskampanj som pågår. Den talar om för människor att det kan vara dubbelt så dyrt att köpa på kredit. Den försöker tala om vad den oreglerade kapitalismen — i detta fall på kreditområdet — innebär för människor som inte omedelbart kan tränga in i alla turer kring lån och räntor, och som kanske inte är så stora kunder i banken att de automatiskt får den lägsta räntan. På det här området har avregleringen av våra ekonomiska realiteter verkligen skapat ojämlika förhållanden. Jag kan påminna om att förra året när centern tillsammans med de andra borgerliga partierna ville fälla och sopa bort spardelegationen, medverkade vänsterpartiet kommunisterna till att en kampanj nu bedrivs i skolorna om ett ekologiskt inriktat sparande, om nödvändigheten av resurssparande, återbruk och varsamhet med de resurser vi har. Jag kan inte förstå hur centern kan ta avstånd från propaganda med en sådan inriktning, som sker i dag. Detta var en utvikning med anledning av det centerns talare sade. Mot dessa avreglerade förstärkta marknadskrafter, mot den förstärkta kapitalismen, krävs naturligtvis en ny politik. Arbetarrörelsen måste återta sin historiska uppgift att omdana samhället, att skapa alternativ till kapitalismen. Men då fordras naturligtvis ett nytt ekonomiskt tänkande i stora avsnitt. De alternativ som formuleras i dag kommer till uttryck i de olika proteströrelser som växer fram. Nu är det miljörörelsen som är viktigast. Dessa rörelser måste sammanlänkas med arbetarrörelsens intressen. Arbetarrörelsen borde leda protesterna mot det etablerade, mot det bestående samhället i stället för att försvara sig mot protester och mot människor som vill ha förändringar. Arbetarrörelsen måste återta sin progressiva roll. Vi har formulerat några viktiga mål för den ekonomiska politiken. Jag vill här nämna några: Vi vill ha en demokratisk styrning av de övergripande riktlinjerna för ekonomins utveckling. Vad menas med det? Först och främst innebär det ett slut på bankers och storföretags maktmonopol över investeringarna. Men det betyder också att löntagarfonderna bör ersättas av samhällsfonder som kan motsvara de förväntningar som en gång ställdes på dessa fonder. Den ekonomiska demokratin får inte bara bli slagord första maj, utan den måste också motsvaras av realiteter. En omfördelning, som jag talat mycket om, av samhällets resurser till de breda folklagren betyder inte bara ekonomiska reformer. Det betyder t.ex. att arbetarklassens barn skall kunna vidareutbilda sig i samma omfattning som andra. Det betyder större tillgång till kultur, utbildning och en rad andra saker som inte är jämnt fördelade i samhället i dag. Större resurser till infrastruktur och till den gemensamma sektorn. Det måste bli en bättre regional fördelning. Samhället, kommuner, landsting, statliga företag, fonder och andra samhällsorgan måste användas för att skapa en rättvis fördelning också geografiskt. Det är de medel som vi politiker och samhället i dag har att sätta emot den automatik och koncentration som finns i den kapitalistiska utvecklingen. En ekologisk näringsoch teknologipolitik, som kan upphäva motsättningen mellan produktionssystem och ekosystem, är en av ödesfrågorna. Jag tror inte att egentligen någon motsätter sig tesen att det främsta hotet mot en framtida ekonomisk utveckling är ett förödande och ett förstörande av naturresurser. Här är det arbetarrörelsens uppgift att sammanlänka de ekologiska realiteterna med en rättvist fördelad ekonomisk tillväxt. En förkortning av arbetsdagen är också ett långsiktigt mål för den ekonomiska politiken. Undan för undan har lönearbetare fått acceptera högre arbetstempo och stora miljörisker. De anställda har tagit del i och aktivt bidragit till att vårt land är ett av världens mest effektiva industriländer. Ofta med stora omflyttningar och sociala uppoffringar som följd. Nu är det hög tid att vinsten av allt detta kommer tillbaka i form av en förkortad arbetsdag för alla. Slutligen kommer jag, herr talman, till transnationaliseringen. En politik som hävdar det nationella självbestämmandet är viktig. Den inhemska ekonomiska utvecklingen måste få större betydelse i relation till exportfilosofin. Vidgad handel med fler länder, ett minskat beroende av några enstaka ekonomiska makter, restriktivitet mot utlandsinvesteringar. De skall vägas med hänsyn till samhällsnyttan, om de verkligen gynnar landet eller inte. De transnationella bolagen kan inte tillåtas föra in oss i EG långt innan vi diskuterat den frågan färdigt. För övrigt råder en stor enighet om att vi inte skall gå in i EG, men det drivs en mycket hård kampanj i den frågan. Vårt parti motsätter sig bestämt medlemskap och en harmonisering utifrån andras krav. Skall det harmoniseras så skall det ske utifrån den nivå som vi har uppnått själva på miljöområdet och andra områden. Herr talman! Med dessa ord om det nödvändiga alternativet inom den ekonomiska politiken yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Arne Gadd inledde med att förmoda att vi borgerliga politiker inte läser Veckans Affärer. I den tidningen har Sverige getts en framskjuten placering i något som kallas VM i ekonomi. Jodå, jag läser den tidningen när den är färsk. Jag kunde därför kommentera saken redan i den allmänpolitiska debatten för en månad sedan. Jag konstaterade då att Kjell-Olof Feldt på prispallen gjorde något slags segergest mot en nattsvart himmel. Arne Gadd undrade i samma veva om vi i oppositionen läser det beröm regeringen får för sin ekonomiska politik. Jag kvitterar med frågan: Läser finansutskottets ordförande sitt eget betänkande? Det går bra att titta i sammanfattningen, första sidan, första raderna: ”-—-- ekonomin är överhettad inom flera områden. Samtidigt pekar flera faktorer på att expansionen i världsekonomin kommer att dämpas. Situationen i Sverige förbättras inte av att de senaste årens gynnsamma utveckling grundats på en konsumtionsledd tillväxt”, dvs. något helt annat än det som var innehållet i den tredje vägens politik. ”Skall en bestående tillväxt kunna upprätthållas”, står det vidare i betänkandet, ”krävs att kapitalbildningen ökar, — — —. Utrymmet för nominella löneökningar är också mycket begränsat under både 1988 och 1989 Det låter inte så uppåt. Inte är det någon världsmästare som talar. Arne Gadd och finansutskottets övriga socialdemokrater skriver i den korta del av utskottsbetänkandet som handlar om den egna politiken — Arne Gadd citerade det också i dag — att det är en princip för budgetpolitiken att ”det totala skattetrycket måste begränsas”. Med hänsyn till att detta är allt som sägs om den tänkta utvecklingen av skattetrycket måste jag få fråga: Vad betyder det? Man kanske kan dra slutsatsen att skattetrycket inte får vara obegränsat, men inte ens 100 96 är faktiskt någon yttersta gräns. Det är fullt möjligt att åtminstone någon tid ta ut mer än 100 96 av landets samlade inkomster i skatt, om man nämligen tillämpar modellen från pensionsskatten och vid sidan av att dra in alla inkomster konfiskerar enskilda människors tillgångar. Uttrycket att skattetrycket måste begränsas anger i alla fall att en gräns måste dras. Men var skall det ske? Skall gränsen dras vid de 57 90 av bruttonationalprodukten där skattetrycket ligger nu? Är Arne Gadd då beredd att vidta de åtgärder, bl.a. införande av inflationsskydd för skatteskalan, som krävs för att skattetrycket inte automatiskt skall öka? Eller tänker sig Arne Gadd, i likhet med Ingvar Carlsson, att skattetrycket åter skall föras ner till 51,5 96? Men då krävs det, eftersom jag utgår ifrån att Arne Gadd i likhet med mig vill undvika ofinansierade skattesänkningar, att de offentliga utgifterna skärs ner med över 60 miljarder. Jag frågade redan i mitt huvudanförande, och jag påminner om det nu, i hopp om att få svar: På vilka områden tänker ni socialdemokrater spara? Är det på statsbidragen till kommunerna eller någon annanstans? Jag talar nu inte om de sex miljarder vi moderater sparar i år utan om 60 miljarder. Svara på det!